Herr talman! När riksdagen fattade beslut om att vi skulle ha en folkomröstning om kärnkraftens roll i vår framtida energiförsörjning var åsikterna i landet vitt skilda om energipolitiken. Man hade inte bara olika uppfattning om kärnkraftens roll. Det fanns också många bland medborgarna som ansåg omröstningen onödig. Man sade att den rörde en alltför komplicerad fråga. I dag — två och en halv månad efter omröstningen — kan vi konstatera att läget både här i riksdagen och inom den allmänna opinionen är helt annorlunda än före omröstningen. Oavsett om man tycker bra eller illa om folkomröstningen och om dess resultat, så står det klart att genom diskussionen före folkomröstningen och omröstningens resultat har grunden lagts för en handlingslinje i energifrågan. Vi har på detta sätt fått en betydande enighet i energipolitiken. Vi skall avveckla kärnkraften. Detta skall ske med hänsyn till behovet av elektrisk kraft, sysselsättning och välfärd. De nuvarande reaktorerna skall användas under högst sin tekniska livslängd, dvs. den sista reaktorn kan användas fram till år 2010. Enighet råder om att man bör satsa på alternativa energikällor, helst inhemsk produktion. Enighet råder också om att vi måste spara och komma bort från vårt stora oljeberoende. Någon kritik i efterhand mot att omröstningen anordnades har knappast kunnat märkas. Det är nära nog en allmän uppfattning att folkomröstningen hade sitt värde. Självfallet råder inte enighet i alla frågor — det visar det betänkande från näringsutskottet som vi behandlar här i dag. Det kan tyckas att det är många reservationer och särskilda yttranden, men ser man närmare på dem rör de — även om det gäller i sig mycket viktiga frågor — knappast själva grundvalarna för den fortsatta energipolitiken. Det finns alltså, enligt min mening, nu möjligheter att arbeta med en energipolitik som bygger på en gemensam grundsyn. Avsikten är att denna politik skall ske dels genom vissa administrativa beslut, dels genom propositioner till riksdagen. Närmast är en proposition om inrättande av en fond för oljeersättning att vänta till hösten. Därefter följer en mera heltäckande energiproposition till vintern. Även om det alltså, enligt min bedömning, finns en betydande enighet om grundvalarna för energipolitiken innebär det inte att vi saknar debatt om enskilda frågor. I många frågor är en sådan debatt särskilt önskvärd. Säkerhetsfrågorna — främst rörande kärnkraften men också sådana som rör annan energiproduktion — fordrar t.ex. en ständig uppmärksamhet. Det råder inget tvivel om att säkerhetsdebatten här i landet har åstadkommit mycket konkret och en höjd vaksamhet. Vi måste behålla denna. En annan viktig fråga, där utskottet verksamt bidragit, rör hur oljan skall kunna ersättas med andra bränslen så fort som möjligt. Det står klart att den elektricitet vi får från kärnkraften så långt möjligt skall användas till detta. Men vi får inte bygga fast oss i elsamhället. Därutöver fordras en successiv övergång till fasta bränslen. Användningen av torv och flis måste underlättas, men vi måste också — om vi vill vara realistiska och snabbt uppnå resultat — satsa på en viss kolintroduktion. Omfattningen av denna och de miljömässiga krav som måste ställas därvid måste vi arbeta vidare med. Så fort det är möjligt måste vi fastställa en kolstrategi, så att kommuner och industrier vet vad de har att rätta sig efter. Inom energipolitiken måste vi arbeta med en långsiktig planering. De beslut vi fattar i dag formar vårt energisystem i slutet av detta decennium och långt in på 1990-talet. Det är i många frågor viktigt att vi nu tar ställning, även om besluten kan ha vissa negativa konsekvenser, t.ex. för miljön. Självfallet måste emellertid också sådana intressen beaktas. En vägning av de motstående intressena i en fråga måste få komma till uttryck i beslutet. Det kan däremot vara ödesdigert att underlåta att fatta beslut som behövs för en god planering. Näringsutskottets betänkande ger oss en god grund för att fatta sådana beslut och för att arbeta vidare.

Herr talman! Folkomröstningen i energifrågan föregicks av dystra spådomar. Många uttalade tveksamhet om folkomröstningsinstitutet gick att använda i en så komplicerad fråga som frågan om energipolitiken. Naturligtvis fanns problem med denna folkomröstning — liksom med de Övriga vi har arrangerat — men i stort sett vill jag ändå betrakta den nu genomförda folkomröstningen som en demokratisk framgång. Jag tror t.o.m. att folkomröstningen i det läge som hade uppstått var en nödvändighet för att bryta handlingsförlamningen på ett viktigt samhällsområde. Frågan om kärnkraften skar tvärs genom alla partier, och dessutom var de tre borgerliga regeringspartierna inbördes splittrade. Kärnkraften hade sedan 1976 hunnit orsaka två regeringas fall. Folkomröstningsinstitutet bör även i framtiden användas med försiktighet. Men liksom energiministern anser jag att denna folkomröstning har fyllt en viktig uppgift. I den känsliga kärnkraftsfrågan blev resultatet klart och entydigt. Högst tolv reaktorer får användas under längst sin tekniskt säkra livslängd, dvs. 25 år. Ändå ser jag betydande faror i det läge som uppstått efter folkomröstningen. Det verkar som om många människor och grupper nu tycker att man kan lämna denna fråga åt sitt öde. Det var väl inte i denna bemärkelse den var en ödesfråga. Och vart tog alla larmrapporter om avsågade bultar, lösa skruvar och läckande rör vägen? Ser man till massmedia tycks energifrågan nu vara på ljusårs avstånd. Till en del kan detta förklaras av att Sverige under regeringen Fälldin tycks ha utvecklats till någon sorts enfrågeland. Man kastar sig med oerhörd intensitet över en fråga och debatterar denna isolerat. Det gagnar varken sakfrågan eller den allmänna utvecklingen i landet. Framför allt skulle det vara mycket olyckligt om en så viktig fråga som energifrågan nu mer eller mindre försvann ur samhällsdebatten. Folkomröstningen har ju bara skapat förutsättningar för en förnuftig energipolitik. Själva arbetet i regering, riksdag, kommuner, företag och bostadsområden återstår. Det som nu behövs är konkreta åtgärder för effektivare hushållning och sparande, för införandet av nya energikällor och för att lösa vårt största energiproblem, oljeberoendet. Därför är det bra att regeringen nu lagt fram en första proposition som i huvudsak grundar sig på linje 2. Av tidsskäl har emellertid en lång rad frågor skjutits till nästa riksdag, och först då avgörs om vi skall få en energipolitik värd namnet. Här vilar ett tungt ansvar på regeringen, och jag måste tyvärr redan nu uttrycka en viss oro. Energiområdet är ett stort och tekniskt besvärligt område, fyllt av både politiska och andra fallgropar. Ingen torde bestrida att det är ett av de departementsområden som ställer de största anspråken på sin företrädare. Om vi ser oss omkring i världen, finner vi att som energiministrar utnämns någon av de tyngsta politikerna. Så icke i Sverige. Det jag nu säger skall på intet sätt riktas mot Carl Axel Petri personligen. Såvitt jag förstår är det inte bara en sympatisk och öppen person utan på det som är hans område, juridiken, en kompetent person, som försvarar en plats iregeringen. Men placeringen i energidepartementet är mot bakgrund av vad jag har anfört olycklig. Utnämningen var ju avsedd att vara ett provisorium fram till folkomröstningen. Därför valdes en jurist som fick till uppgift att administrera folkomröstningen och som följd därav också departementet. Men nu har vi inte längre råd med ett administrerande av energipolitiken. Nu krävs initiativ och handling. Därför förvånar det mig att man inte avsåg att mot bakgrund av folkomröstningens resultat utse någon av sina obestridligen kunniga energipolitiker som ansvarig för fortsättningen. Den fråga som jag måste ställa är därför följande. Är det så, att det även efter folkomröstningen finns så många kvarstående motsättningar mellan regeringspartierna, så mycket av misstro att man inte klarade av att utnämna en energipolitiker? Skall energipolitiken också i fortsättningen vara en medlarfråga? I så fall är detta mycket illavarslande. Centerns reaktion på folkomröstningsresultatet är mycket märklig. Resultatet framställdes som en seger för centern. Ändå kunde ju inte linje 3 läggas till grund för framtida politiska beslut. Linje 3 blev inte ens den största enskilda linjen. Detta nederlag för linje 3 kallar centerledaren en seger för centern. En seger kan det ju bara vara om centern aldrig menat allvar med talet om att stoppa kärnkraften. Var avsikten att utnyttja kärnkraften för taktiska syften, men ändå räkna med att realismen måste segra och att investeringarna i kärnkraften skulle komma till användning? Ja, i så fall har centerns agerande i kärnkraftsfrågan varit en framgång, ja, en triumf. Det var ju tack vare den frågan som herr Fälldin blev statsminister. Misstanken bestyrks ju ytterligare av hur lätt det var för herr Fälldin att frångå sitt löfte att han aldrig skulle administrera en utbyggnad av kärnkraften. Utan kval startar centerledaren nu aggregat efter aggregat. Tystnaden är total. Och den ekonomi som utan vidare skulle tåla en kapitalförstöring på 70 miljarder före folkomröstningen var efter folkomröstningen så svag att centern övervägde en tvångslag för att stoppa löntagarna. Gösta Bohman handlar som vanligt efter regeln ”anfall är bästa försvar”. I sitt stort uppslagna tal den 30 maj tog moderatledaren också upp den socialdemokratiska energimotionen och beskrev den på följande sätt: ”Den är planhushållningens Höga visa och i själva verket ett av de mest socialistiska dokument som presenterats på år och dag. Alla klassiska krav på planhushållning och offentlig kontroll och fackliga fonder går igen, men klarare än tidigare.” Förmodligen är det inte socialdemokraterna som Gösta Bohman i första hand vill komma åt. Moderaterna blev ju helt isolerade i folkomröstningskampanjen. Folkpartiet ställde upp bakom linje 2 med dess avvecklingsplan och genomtänkta åtgärder för utveckling av en ny energipolitik. En avveckling av kärnkraften på högst 10 år, som centern rekommenderade tillsammans med kommunisterna, skulle ha krävt verkligt drastiska samhällsingripanden. En hårdhänt planhushållning skulle vara den enda möjligheten att bemästra en sådan situation. Detta är naturligtvis förklaringen till att socialdemokraterna får fungera som ställföreträdande måltavla, när moderatledaren inleder sina ideologiska upprensningsaktioner i Franz Josef Strauss och Margaret Thatchers anda. Det var ju i samma anförande som moderatledaren med makalös fräckhet stal liberalismen från folkpartiet. Efter detta kallades ekonomiministern för ficktjuv av utbildningsministern. Visst måste man hålla med herr Wikström om att det inte är några stora kap som ekonomiministern ägnar sig åt. Det lilla som folkpartiet har kvar kunde de väl få behålla. Bär man sig åt på det sättet mot regeringsbröderna, kan naturligtvis inte vi socialdemokrater vänta oss någon vänligare behandling. Men jag vill gärna bekräfta att vi socialdemokrater i motsats till den liberal-konservativ-moderate Gösta Bohman har den bestämda uppfattningen att samhället måste ta ett stort ansvar för att vi skall klara uppgifterna på energiområdet. Fritt fram för marknadskrafterna kommer att stämma dåligt med ett energisnålare samhälle. Hushållning med naturresurser kan inte komma till stånd om man helt förlitar sig på privat initiativ. Det kan nog vara bra i vissa fall, men det grundläggande ansvaret måste alltid finnas hos samhället. Och hur långt tror moderaterna att man kommer med frivilliglinjen om man verkligen vill nå upp till de sparmål som regeringen själv uppställt? Vi kommer inte heller ifrån att energihushållning har att göra med de ekonomiska fördelningsfrågorna. Undersökningar visar att energiförbrukningen är direkt proportionell mot inkomsten. Ju högre inkomst, desto mer energi förbrukar man. Därför hör energipolitiken samman med skattepolitiken och övriga utjämningsåtgärder i samhället. Man kan inte förvänta sig att människor som lever under knappa villkor skall acceptera en skärpt hushållning på energiområdet om samtidigt ett fåtal tillåts fortsätta med överflödskonsumtion. För oss socialdemokrater är det också naturligt att i energidebatten redovisa våra allmänna mål för samhällsutvecklingen. Energipolitiken är ju trots allt bara ett medel att nå dessa mål. Därför är det inget fel utan en fördel att energidebatten får en ideologisk inramning. Herr talman! Jag tror att det är detta samband mellan energipolitiken och övriga samhällsområden som gjort att kommunisterna inte alls fått det opinionsmässiga utbyte av kärnkraften och folkomröstningen som man hoppats. Vpk försöker vinna anhängare bland miljögrupperna genom att vända sig till dem med tal om onödigt standardjäkt och prylkonsumtion. Man säger sig vilja satsa på lägre tillväxt och därmed också lägre energiförbrukning. Men när man vänder sig till löntagarna framställer man sig som ett parti som går i spetsen för fackliga krav på högre löner och därmed ökad privat konsumtion. Detta leder som vi vet till stigande anspråk på energi. På samma sätt leder kommunistiska krav på fler barnstugor och ökat bostadsbyggande till högre energiförbrukning. Här ser vi alltså hur kommunisterna intar helt skilda ståndpunkter till frågan om tillväxt beroende på om man talar till unga miljövänner eller till människor på arbetsplatserna eller i bostadsområden som har svårt att få pengarna att räcka till. Bristen på en sammanhållen och genomtänkt politik avslöjas. Det är därför som beteckningen vänsterpartiet opportunisterna börjat dyka upp. Jag kan förstå att företrädare för vpk blir besvärade när budskapet inte bär och den egna argumentationen blir motsägelsefull. Men det ursäktar ändå inte den kommunistiske ledamot av denna kammare som i upptakten till folkomröstningen påstod att om man valde något annat än linje 3 skulle vi riskera att hamna i en polisstat. Enligt detta resonemang skulle 6 kärnkraftsreaktorer i 10 år bevara demokratin medan 12 reaktorer i 25 år skulle leda till en polisstat. Det är inte om vi har 6 eller 12 kärnkraftsaggregat i drift i 10 eller 25 år som avgör den politiska demokratins framtid i vårt land. Den avgörs av människornas och partiernas vilja till frihet och demokrati. Den påverkas också av demokratins förmåga att ge sysselsättning, ekonomisk och social trygghet åt människorna. Jag kan försäkra att socialdemokratin och fackföreningsrörelsen lovar att värna om demokratin i Sverige med eller utan kärnkraft. Jag tycker däremot det är något övermaga när kommunister börjar utmåla sig som garantin mot polisstater. I inget land där kommunisterna tagit kontrollen över regeringsmakten har den politiska demokratin överlevt. Socialdemokratin ser för sin del med viss optimism på framtiden. Spådomarna om partiet efter folkomröstningen har varit många och dystra. Det har talats både om partisplittring och kraftigt vikande opinionssiffror. Naturligtvis har det ibland rört sig om önsketänkande från politiska motståndare. Men tyvärr odlades också i vissa massmedia en mytbildning om splittringen bland socialdemokraterna. Ibland var syftet alltför uppenbart — att skada såväl linje 2 som det socialdemokratiska partiet. Det vore nog klokt om även denna aspekt kom upp i den interndebatt som lär pågå i Sveriges Radio. Eftervalsundersökningar visar att samtliga partier var och är splittrade i kärnkraftsfrågan. Samtliga övriga partier är dock mer splittrade än socialdemokraterna, vilket förmodligen kommer som en stor överraskning för många. Socialdemokraterna försökte å andra sidan aldrig dölja sin splittring. Vi skapade organisatoriska förutsättningar att handskas med den. Och som helhet är det min uppfattning att socialdemokratiska partiet gått stärkt ur folkomröstningen. Betydligt viktigare är emellertid att förutsättningar nu skapats för en förnuftig energipolitik. Socialdemokratin är beredd att medverka också till att en sådan förnuftig energipolitik blir verklighet. Beträffande de reservationer som vi framlagt kommer senare under debatten Nils Erik Wååg och Lennart Pettersson att tala för de socialdemokratiska ledamöterna av näringsutskottet.

Herr talman! Det är ett faktum som inte kan förnekas att nästan 80 90 av dem som deltog i folkomröstningen om kärnkraft satte avveckling före utbyggnad. Det är också fullt klart att SAP och LO numera har ändrat inställning i fråga om kärnkraften och anser att den inte längre är något alternativ för framtiden när det gäller energiförsörjningen i Sverige. Det är en anmärkningsvärd kursförändring i framför allt den socialdemokratiska politiken, som hade en helt annan inriktning bara för ett par år sedan men som — som vi alla vet — snabbt svängde efter Harrisburg. Vi som under många år kämpat mot införande och användning av kärnkraft i Sverige noterar med tillfredsställelse dessa framgångar för vårt arbete. Det visar att det lönar sig med enveten opinionsbildning och framförande av fakta och sakupplysningar. Det är en stor seger för kärnkraftsmotståndet i Sverige att det nu tycks föreligga en stabil majoritet för att riksdagen skall fatta beslut om det årtal då den sista reaktorn senast skall tas ur drift. Som man kunde vänta sig, är inte detta högerns linje. Moderata samlingspartiet avslöjar sig än en gång som det privata storkapitalets och den ohämmade marknadshushållningens företrädare. Det är inte energiproduktion för folkflertalets bästa, och ännu mindre för arbetarklassens bästa, som intresserar moderaterna. De vill inte vara med om att avveckla kärnkraften, trots alla de negativa fakta som kommit och fortfarande kommer om dess kostnader, risker och inverkan på samhällsstrukturen. Så länge kärnkraften kan användas för att främja privata vinstintressen, så länge kommer också moderaterna att slåss för dess användning och utbyggnad. Utslaget i folkomröstningen innebär att högst tolv kärnkraftsreaktorer skall få tas i drift i Sverige. I detta utslag ligger ytterligare en stor seger för kärnkraftsmotståndet, eftersom det innebär att reaktorer av secure-typ för värmeförsörjning inte skall få användas. Inte heller bridreaktorer skall få införas i Sverige. Dessa klara konstateranden i utskottets skrivning är ett nederlag för ASEA, Industriförbundet och Svenska Arbetsgivareföreningen, som har satsat hårt på en sådan utbyggnad likaväl som på utbyggnad av lättvattenreaktorer. Det är naturligtvis också i lika mån ett nederlag för moderaterna, som är de politiska representanterna för dessa intressen. Ingvar Carlsson talade här om de olika linjerna i folkomröstningen. Han talade om linje 3, som skulle ha varit så förfärligt svår när det gäller att genomdriva den avveckling på tio år som det talades om.

Men då — före den 23 mars — ansågs allt sådant tal vara fria fantasier. Om det hade funnits en politisk vilja att genomföra en snabbare avveckling, hade detta varit fullt möjligt. Men den politiska viljan fanns inte — inte hos socialdemokraterna och inte heller hos andra företrädare för kärnkraftens utbyggnad. Vad vi har fått — vilket ju ingen kan förneka — är först en utbyggnad av kärnkraften innan den efterlängtade avvecklingen skall inledas. Detta är det också viktigt att slå fast. Ingvar Carlsson berörde vidare vpk:s energipolitik. Det enda man kan säga om det är att han har läst på mycket, mycket dåligt. Jag skulle vilja upplysa Ingvar Carlsson om att vpk var det första parti i det här landet som hade ett genomarbetat energipolitiskt program. Det utarbetades före vår kongress 1978, och det antogs av den kongressen helt utan protester. Detta varlångt innan socialdemokraterna hade börjat intressera sig för att utveckla alternativa energikällor och kämpa för dem. Vi har haft en genomtänkt energipolitisk och industripolitisk linje i det kommunistiska partiet. Vi har kopplat vår energipolitik till den svenska industristrukturen. — De här teserna kommer att närmare utvecklas av Jörn Svensson senare här i dag, men jag vill ändå framföra detta nu, eftersom Ingvar Carlsson har tagit upp dem i sitt första anförande. Vi har sagt att Sverige måste minska sitt beroende av sådana industrier som har oerhört hög energiförbrukning, spara på råvarorna och sträva efter högre förädling för att på det sättet få en utveckling av den svenska industrin som tar mindre energi och ger mer arbete. Detta är en av grundstenarna i vpk:s energipolitiska program, och det borde Ingvar Carlsson ha läst på innan han gick upp och yttrade sig som han gjorde här. Några ord också om det där talet om polisstat. Det torde inte vara obekant för Ingvar Carlsson att vi alldeles nyligen har haft en debatt i kammaren om införande av en särskild polisstyrka just för kärnkraftverkens skull. Det torde inte heller vara honom obekant att det internationellt har blivit en oerhörd uppbyggnad av polisstyrkor av olika slag just i samband med utbyggnad och uppförande av sådana anläggningar — inte bara reaktorer utan också upparbetningsanläggningar och annat som hör till kärnkraftscykeln. Det är därför litet förvånande att få höra de grova och vulgära argument som Ingvar Carlsson för fram. Överallt i världen där vi har fått en kärnkraftsutbyggnad har det blivit nödvändigt för myndigheter och för regeringar av olika slag, oavsett politisk inriktning, att stärka personalkontrollen, att stärka övervakningen av medborgarna och att öka polisskyddet. Det har hotat och hotar den fria strejkrätten, vilket kommit till klart uttryck i bl.a. Västtyskland och Frankrike. Om man skall föra en saklig debatt och sprida upplysning om dessa saker bör man alltså ta med dessa argument och inte bara tala i grova och vulgära vändningar om att det har hotats med en polisstat. Annars kommer debatten att ligga under den nivå som den bör ligga på i den här kammaren. Herr talman! Folkomröstningens resultat innebar att högst tolv reaktorer skulle få användas i Sverige. Formuleringen ”högst tolv reaktorer” betyder enligt vår mening att det inte alls är självklart att precis tolv reaktorer skall tas i drift. Uttrycket kan tolkas till precis vilket antal reaktorer som helst mellan de sex som nu är i drift och tolv. Utslaget i folkomröstningen innebar också att avvecklingen skulle ske i en takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft. Har vi då behov av att starta och hålla i gång tolv reaktorer? Inte alls! Vi har redan överproduktion av elkraft, och produktionen kommer ytterligare att öka när de nya stora reaktorerna tas i drift. Mot den bakgrunden anser vpk att ett fullföljande av tolvreaktorsprogrammet är ett slöseri. Det är ett slöseri på minst två plan: 1. De pengar som skall användas för en utbyggnad av reaktor 11 och 12 kommer till mycket bättre och mer ekonomisk användning om de satsas på alternativa energikällor. 2. Det överskott av elenergi som ett färdigställande av dessa reaktorer kommer att medföra är enligt alla tillgängliga uppgifter tänkt att användas till vattenburen elvärme. Detta är det dyraste uppvärmningsalternativ som står till buds under senare delen av 1980-talet. Olja, kol och inhemska bränslen är alla billigare. Inte ens om vi vid en jämförelse med andra alternativ drar av den kostnad som uppstår vid ett avbrytande av reaktorerna 11 och 12 kan vattenburen elvärme konkurrera med andra uppvärmningssystem. Reaktorerna 11 och 12 — Forsmark 3 och Oskarshamn 3 — bör därför inte färdigställas. De blockerar satsningar på vindkraft, kommunal kraftvärme och mottryckskraft inom industrin. Något egentligt utrymme för vindkraft kommer med tolv reaktorer inte att uppstå förrän mot mitten av 1990-talet. Svensk industri kommer därmed inte att på många år få en hemmamarknad som underlag för en seriös satsning på vindkraften. De svenska företagen blir därigenom akterseglade av konkurrenter från andra länder. Vad detta betyder för t.ex. Karlskronavarvet eller Karlstads Mekaniska Werkstad kan var och en själv räkna ut. Även utbyggnaden av kraftvärme och mottryck kommer att försvåras på grund av överskottet på elenergi från ett tolvreaktorsprogram. Vi har i vår motion också tagit upp frågan om Barsebäcksverket. Lokaliseringen av ett kärnkraftverk till Barsebäck skulle med dagens kunskap aldrig ha accepterats. De båda Barsebäcksreaktorerna ligger mitt inne i Nordens mest tättbefolkade område. En utrymning av storstäder som Malmö och Köpenhamn inom 24 timmar efter en olycka kan bedömas som en nästan omöjlig uppgift. Utsläpp av radioaktiva ämnen efter en större olycka i Barsebäcksverket hotar dessutom jordbruksområden av stor betydelse för Danmarks och Sveriges livsmedelsförsörjning. De i propositionen aktualiserade filterkamrarna kan, om de installeras, bara klara vissa olycksförlopp men däremot exempelvis varken ångexplosioner eller brott på reaktorkärlet. Propositionen anger att säkerhetsanalyser skall genomföras för samtliga svenska reaktorer, men föredragande statsrådet meddelar att det på grund av bristande resurser kan ta lång tid att genomföra hela serien av analyser. För Barsebäck 2 föreligger dock redan två säkerhetsanalyser, utförda av kärnkraftsinspektionen resp. energikommissionen, varför det knappast finns anledning att vänta med beslutet att ta Barsebäck ur drift. Eventuellt tillkommande utredningar kan heller knappast ändra på förhållandet att Barsebäck lokaliserats till en plats där inga kärnkraftverk borde få ligga. Vpk vidhåller kravet att Barsebäck omedelbart bör tas ur drift. Det har talats om säkerhetsfrågorna, och vi i vpk anser att man i propositionen inte tillräckligt tar fasta på den analys och de förslag som har redovisats av reaktorsäkerhetsutredningen. Utredningen sammanfattade sina synpunkter och förslag i 49 punkter. Av dessa förslag och av utredningens bakomliggande resonemang kan man förstå att SKI har helt otillräckliga resurser inom praktiskt taget varje verksamhetsområde, att oklarhet råder om vilka mål och normer som gäller för drift av kärnkraftverk i Sverige, att de konsekvenshindrande åtgärderna inte hittills ägnats tillräcklig uppmärksamhet, att den mänskliga faktorn inte tagits på allvar osv. Vi har också under folkomröstningskampanjen fått höra chefen för SKI själv sitta i den svenska televisionen och säga att man inte har tillräckliga resurser. Vi har därför velat ta upp den frågan i vår motion. I denna har vi också fört fram vårt krav att man skulle genomföra en närmare analys och genomlysning av SKI:s organisation, arbete osv. Motionen har avstyrkts av utskottet. Vi beklagar det, eftersom vi anser att man i samband med säkerhetsfrågorna, som nu alla säger är viktiga och som bör prioriteras, också borde ha tagit upp de krav som ställts i vpk:s motion på det här området. Jag vill, herr talman, nämna något om oljan. Det råder ju stor enighet om att vi måste minska vårt oljeberoende, och det är självklart om Sverige skall klara sin ekonomi och sin energiförsörjning. Ur den synpunkten är förslaget i den vid betänkandet fogade socialdemokratiska reservationen om en sådan utbyggnad av raffinaderikapaciteten att man kan förvandla tyngre bränslen till lättare mycket bra. Vi slipper ju då undan eller minskar vårt beroende av spotmarknaden, och det är en mycket viktig reform som självfallet borde genomföras. Men det gäller också oljeberedskapen och oljelagringen, som enligt min mening är helt otillräckliga. Inte minst innebar den korta tid då folkpartiet satt vid regeringsmakten i det här landet att dessa frågor försummades. Jag har personligen motionerat om en fortsatt satsning på en ny oljelagringsanläggning vid Hargshamn vid Upplandskusten. Det finns också flera andra ställen vid kusten där man behöver bygga ut lagringskapaciteten och se över lagringsförhållandena, kontrakten mellan bolagen och staten osv., men jag vill nämna något som gäller projektet vid Upplandskusten och som jag tycker är väldigt anmärkningsvärt. Jag har i andra sammanhang här i kammaren ofta tagit upp frågan om det sårbara samhället och aspekter på den. Jag har också haft debatter med försvarsministern om kärnkraftverkens lokalisering. Vi vet att försvarets högsta myndigheter enträget under alla år har varnat för att lägga kärnkraftsreaktorerna vid kusterna, men de har ändå lagts där. Nu hänvisar man i utskottets skrivning till försvarssynpunkter när det gäller frågan att lokalisera ett oljelager vid Hargshamn. Hargshamn ligger i Roslagen vid Upplandskusten. Det är enligt utskottets skrivning — där man hänvisar till handelsminister Hadar Cars uttalande tidigare, under folkpartiregeringens livstid — ur försvarssynpunkt oförsvarligt att anlägga ett oljelager i Hargshamn. Men 10 mil längre norrut vid Upplandskusten ligger två och en halv, snart tre, reaktorer — en placering som strider emot alla försvarssynpunkter. Var finns logiken i motiveringen när placeringen av ett oljelager på en viss kuststräcka vägras samtidigt som utbyggnaden av ett stort kärnkraftsblock på samma kuststräcka medges? Jag tror att utskottet i det fallet borde ha tittat litet närmare på debatten om kärnkraftverkens lokalisering och vad försvarets myndigheter haft att säga om den tidigare. Det hade varit bra, då hade den här olyckliga skrivningen kunnat undvikas. Vi hälsar med tilifredsställelse att en första satsning på införande av naturgas i Sverige nu görs. Det är en förbättring och ett tillrättaläggande av folkpartiregeringens absoluta vägran att införa det energislaget i Sverige. Även om det är en blygsam början är den viktig, och den kan under en övergångsperiod bli mycket viktig för den svenska energiförsörjningen. Vi har därför ansett att Swedegas krav på olika förstärkningar av aktiekapitalet m.m. borde ha fått gehör. Vi hoppas att Swedegas i ett annat skede, längre fram, får den förstärkning som är nödvändig. Innan jag lämnar bränslesituationen och talarstolen vill jag på nytt framföra vänsterpartiet kommunisternas uppfattning att någon uranbrytning inte skall få förekomma i Sverige. Vi anser att vi har all anledning att noggrant följa utvecklingen på det området. De internationella erfarenheterna förskräcker. TV-program har nyligen visat verkningarna av uranbrytning, exempelvis i Frankrike. Det var inte roligt att se vilka verkningar det fått, hur landskapet såg ut. Vi bör inte sätta i gång någon uranbrytning i Sverige utan vi bör inrikta vår energipolitik på att nedbringa all hantering av radioaktivt material till ett minimum. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till vpk:s motioner i detta ärende. Vi kommer också att stödja centerns reservationer, eftersom de sammanfaller med folkkampanjens och vpk:s åsikter i den här frågan.

Herr talman! Bara en kort replik till Oswald Söderqvist. En polisstyrka av det slag Oswald Söderqvist nämnde finns t.ex. i Storbritannien. Den skall sättas in mot terrorister. Det har, såvitt jag vet, aldrig skett när det gäller kärnkraftverk, men nu senast sattes den in i samband med ockupationen av den iranska ambassaden. Man kan naturligtvis diskutera vilka medel en demokrati skall använda sig av för att skydda sig mot terrorister. Debatten om en motsvarande polisstyrka har förts i Sverige men hittills har förslaget avvisats. Detta tillhör emellertid de frågor som är svårbedömbara och som jag för min del inte har något självklart svar på. Men jag vill bestämt hävda att för att Storbritannien byggt upp en sådan här polisstyrka har naturligtvis därmed inte den brittiska demokratin gått förlorad. Jag vill påstå att den är inte bara en av de äldsta utan också en av de starkaste och stabilaste demokratierna i världen. Däremot har polisstater funnits långt innan kärnkraften kom till — därför att partier och politiker som varit motståndare till demokratin fått den politiska makten. Det är det som är avgörande för om vi får polisstater eller inte. Av någon märklig anledning, Oswald Söderqvist, har demokratin gått förlorad när kommunistiska partier övertagit regeringsmakten, och polisstater har kommit till. Därför får Oswald Söderqvist ursäkta mig när jag påstår att det finns ett betydligt starkare samband mellan diktaturideologier och polisstater än mellan kärnkraft och polisstater.

Herr talman! Jag konstaterar med tillfredsställelse att Ingvar Carlsson nu övergår till en betydligt mer modest debatteknik. Det var roligt att höra. Javisst, det har satts upp särskilda polisstyrkor i England. De har också använts. Det har nu satts upp en speciell polisstyrka i Sverige framför allt med hänvisning till kärnkraftverket i Forsmark, därför att vederbörande lilla polisdistrikt, Tierps polisdistrikt i det län som jag själv tillhör, har förklarat att det inte kan fullfölja de uppgifter som åläggs det. Polischeferna i samtliga de polisdistrikt där det finns kärnkraftverk har inkommit med en skrivelse till rikspolisstyrelsen — det känner säkert Ingvar Carlsson väl till — i vilken de framhållit att deras resp. polisdistrikt inte kan klara av sina på grund av kärnkraftverken ökade uppgifter, att de måste få större resurser, mer materiel, modernare vapen, materiel för övervakning och avspärrning m.m. Denna framställning fick till följd att en utredning tillsattes inom rikspolisstyrelsen, något som i sin tur fick till resultat denna första polisstyrka som uttryckligen formerats just för kärnkraftverkets skull. Med mitt tal om att demokratin hotas menar jag inte enbart dessa polisstyrkor utan att det i detta sammanhang finns ett mycket större problem, Ingvar Carlsson. Det finns internationellt sett — från Tyskland, t.o.m. från en så gammal demokrati som Schweiz, från Frankrike och även från England - övertygande material som bevisar hur det som vi förbinder med demokratiska rättigheter snörs in och försämras just genom kärnkraftsutbyggnaden. Kontrollen av personal kommer att öka mycket kraftigt. Sådan kontroll finns visserligen inom andra områden också men speciellt i samband med kärnkraften. Strejker exempelvis vid upparbetningsanläggningen La Hague i Frankrike, som vi har haft anledning att tala om tidigare, har stoppats genom lagstiftning. Arbetarna har fått återgå till sina jobb på grund av att det ansågs oerhört viktigt att anläggningen hölls i gång. Det är sådana saker jag tänker på. Det är inte bara fråga om polisstyrkor utan om inskränkningar i de personliga frioch rättigheterna på alla plan.

Herr talman! Världen står inför en svår och besvärlig energiframtid. En energikälla, oljan, som vi i så hög grad gjort oss beroende av blir allt knappare och därmed allt dyrare. Kanske kommer då och då överskott på olja att finnas och priserna stundom att falla. Ändå är den långsiktiga trenden alltför uppenbar för att kunna negligeras. Världens oljeberoende utgör ett direkt hot mot framtida trygghet och välstånd. U-ländernas strävan att ta sig ur sin fattigdom försvåras av de ständiga oljeprishöjningarna. Knappheten på olja och det osäkra politiska läget runt Persiska viken bidrar till att öka spänningen i världen. Sverige är mer beroende av oljan än de flesta andra. Vår ekonomi tyngs hårdare av prisökningarna. Vår ekonomiska handlingsfrihet urgröps. Sverige har större skäl än någon annan att så snabbt det sig göra låter minska beroendet av olja. Ett mindre oljeberoende är inte bara en fråga om försörjningstrygghet, utan också ett villkor för att den svenska ekonomin skall kunna komma i balans. Folkomröstningen den 23 mars gav ett viktigt besked. De tolv kärnkraftverk som vi har eller håller på att bygga skall användas för att trygga vår energiförsörjning. Den unika kapitalförstöring som en snabbavveckling av kärnkraften skulle ha inneburit har därmed förhindrats. En grund har lagts för en avveckling av oljeberoendet. Folkomröstningen har emellertid också gett besked om att många människor känner oro inför kärnkraften. Åtskilliga förslag har väckts som kan göra kärnkraften än säkrare än vad den i dag är. Det är angeläget att de nya erfarenheter som kommit i dagen under de senaste årens intensiva debatt om kärnkraften i vårt land liksom i andra länder nu tas till vara. Den redovisning av angelägna åtgärder på kärnsäkerhetsområdet som propositionen innehåller finns det all anledning att välkomna. Det faktum att svenska folket genom folkomröstningen den 23 mars accepterat att vi skall använda våra kärnkraftverk får emellertid inte tas till intäkt för minskade ansträngningar att på andra vägar komma till rätta med Sveriges oacceptabelt stora oljeförbrukning. Kärnkraften är bara en del av en nödvändig strategi för att ta oss bort från oljan. Höga ambitioner är nödvändiga när det gäller åtgärder i energihushållande syfte. Energi kan sparas i bebyggelse och industri, liksom inom transportväsendet. Genom en aktiv forskningsoch utvecklingsverksamhet kan ny teknik för ökad energihushållning framskapas. Det är av vikt att stimulansen till energihushållningsåtgärder tar sikte på att skapa incitament hos enskilda människor att bidra till en bättre hushållning med knappa resurser. Samtidigt som det är angeläget att vi stimulerar forskningsoch utvecklingsarbetet för bättre energihushållning är det av vikt att nya energikällors förutsättningar klarläggs. Arbetet måste inriktas på en utveckling i riktning mot ett ökat ianspråktagande av inhemska, helst förnybara energikällor. Väsentliga svenska forskningsinsatser bedrivs i dag inom t.ex. områdena vindenergi, biomassa och olika former av solenergiutnyttjande. Nödvändigheten av en vittomfattande forskning kring den förnybara energin och förhoppningen om att dessa energikällor i framtiden väsentligen skall kunna bidra till den svenska energiförsörjningen får emellertid inte tillåtas överskugga de svårigheter som alltjämt är förknippade med de förnybara energikällorna. När det gäller många av de energikällor till vilka stora förhoppningar knyts är osäkerheterna i ekonomiskt avseende men också i fråga om miljökonsekvenserna alltjämt stora. Först efter ytterligare forskningsoch utvecklingsarbete är det möjligt att mera detaljbedöma hur dessa energikällor kan passas in i det svenska energiförsörjningssystemet. Den osäkerhet som alltjämt omger de förnybara energikällorna är skälet till att vi moderater velat visa en viss ödmjukhet vid bedömningarna av hur energiförsörjningssituationen kan te sig ett stycke in på 2000-talet. Det är vår tro och vår förhoppning att den förnybara energin då skall ha nått så långt att den kan spela en väsentlig roll för att trygga den svenska energiförsörjningen. Men vi vet inte säkert. För säkra bedömningar är det underlag som i dag står oss till buds alltför begränsat. I debatten inför folkomröstningen markerades flera gånger från vårt håll att det är svårt, ja, i praktiken ogörligt, att genom beslut i dag binda generationer långt in på 2000-talet. Vi håller fast vid folkomröstningens och propositionens formulering att tolv reaktorer skall tas i drift och användas under sin tekniska och ekonomiska livslängd, dvs. i praktiken ca 25 år. Men vi vill inte, som utskottsmajoriteten, låsa fast ett avvecklingsdatum till nyårsnatten år 2010. För att klara de gigantiska energiproblem vårt land står inför krävs insatser av alla på alla samhällets plan. Få områden är så olämpliga för ideologiskt betonade hämningar. På få områden är det så angeläget att ta till vara all den initiativkraft och framåtanda som ett decentraliserat ekonomiskt system rymmer. Socialistiska ingrepp som inte har något annat motiv än socialistisk doktrin kommer att hämma den idérikedom och den innovationskraft på energiområdet som vi så väl behöver. Tesen att alla anläggningar som producerar kraft av någon betydelse skall ägas av staten lär inte precis öka tempot i utvecklandet av alternativa energikällor. Inte heller blir kärnkraften säkrare genom att staten äger den. Säkerheten skall tryggas genom det regelsystem för kärnkraftens användande som statsmakterna fastställer. I reservation 3, som rör samhällets inflytande i OKG, finns den mera liberala grundsyn uttryckt som centern och vi i denna fråga företräder. Litet förvånande är det också att höra Ingvar Carlsson i denna kammare uttrycka sitt skarpa ogillande av Gösta Bohmans karakteristik av socialdemokraternas partimotion. Man frågar sig: Står inte socialdemokraterna för planhushållning längre? Frågan om vinsterna i vattenkraftsproduktionen behandlas i propositionen. Föredraganden aviserar att energiskatteutredningen kommer att ges tilläggsdirektiv för att ta upp denna fråga. Detta tycker vi är viktigt. Däremot vill vi inte, som utskottsmajoriteten, föregripa utredningens ställningstagande genom en skrivning från utskottets sida; därav reservation 10. Som Stockholmsriksdagsman har jag anledning att särskilt kommentera en fråga som tas upp i näringsutskottets betänkande; det gäller storstädernas värmeförsörjning. Som utskottet framhåller är det angeläget att regeringen snarast tar beslut om riktlinjer för storstädernas värmeförsörjning. BI. a. Stockholm måste inom en nära framtid bestämma hur dess värmeförsörjning skall utformas. Värmesektorn är en mycket tung post i Stockholms energiförsörjning. I Stockholms kommun går ca 65 70 av det totala energibehovet till värme jämfört med knappt 50 26 i landet som helhet. Stockholm har stort oljeberoende. I dag täcks ca 30 20 av uppvärmningsbehovet med fjärrvärme, baserad på tunga oljor. Resterande kommer i huvudsak från individuell uppvärmning, baserad på lätta oljor. Enligt den plan som kommunerna antagit skall fjärrvärme svara för 90 96 av värmebehovet i mitten av 1990-talet. Ett utnyttjande av hetvatten från Forsmark skulle drastiskt minska hela Storstockholmsregionens oljeberoende. De tätbebyggda delarna skulle praktiskt taget rensas på allt vad oljeeldning heter. Vid normal drift betyder det att endast 10 26 av värmebehovet i Stockholm behöver tillgodoses på annat sätt, vilket i huvudsak betyder någon form av eluppvärmning. Behovet av koleldning minskar kraftigt. Anläggningarna — värmeverken — måste byggas, men kommer endast att användas som reserver och under kalla vinterdagar. Betydelsen för miljön kan knappast överskattas. Eldning för att klara behovet av värme kommer ju i stort sett att elimineras, och insatserna mot luftföroreningar kan koncentreras på de återstående föroreningskällorna. Forsmarksalternativet är mycket lönsamt. De höjda oljepriserna — vi sparar 1 —-1,5 miljarder kronor per år — gör att investeringarna kan skrivas av helt på ca fem år, och detta med en pessimistisk kalkyl. Det minskade importbehovet i vad avser bränsle har så stor ekonomisk betydelse att projektet måste betraktas som en nationell angelägenhet och inte endast en regional sådan. En i flera sammanhang diskuterad fråga är: Vad gör vi med ledningen från Forsmark när vi inte längre har något kärnkraftverk i drift i Forsmark? Ekonomiskt blir ledningsinvesteringen återbetalad på ett antal år. Ledningens livslängd torde dock bli avsevärt längre, vilket på intet sätt är negativt. Ledningen kan i själva verket vara en resurs som får största betydelse vid de beslut som då måste fattas avseende Storstockholms fortsatta värmeförsörjning. Om ”alternativen” lyckas, dvs. blir kommersiellt konkurrenskraftiga, torde existensen av denna ledning utan tvivel öka möjligheterna att även använda ”alternativen” för Storstockholms värmeförsörjning. Exempelvis skulle det vara mycket lättare att placera solfångare i anslutning till ledningen än att placera dem inne i Storstockholm. Vidare torde Forsmarksläget med redan utbyggd kraftöverföring och i övrigt etablerat läge för energiproduktion vara gynnsamt även för alternativa energikällor, t.ex. biomassa, energiskog. Givetvis finns det också möjlighet att förlägga stora koleldade anläggningar i Forsmark. Ledningen skall därför inte ses som en ”bindning till kärnkraften” utan som en unik möjlighet att även på sikt klara Storstockholms värmeförsörjning utan att belasta tätortsmiljön. Herr talman! Det svenska samhället har, liksom andra samhällen, under senare år präglats av betydande motsättningar om energipolitikens inriktning. Årets folkomröstning markerar slutet på osäkerheten och början på den beslutsamhetens väg som vi nu måste beträda. Ingen tid får förloras i kampen mot oljeberoendet. Politisk enighet i denna strävan är en styrka. Näringsutskottets betänkande markerar, trots reservationer och särskilda yttranden, en början på en sådan enighet.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

Herr talman! I början av 1970-talet fanns det ingen opposition i riksdagen mot att världens mest ambitiösa kärnkraftsprogram skulle fortsätta vidare mot 24 aggregat och därefter till bridreaktorer med inhemskt uran. Centerns miljöoch energiprogram med kärnkraftmotstånd låg färdigt till vår stämma 1973, då bara Oskarshamn 1 och det nu nedlagda Ågesta var i drift. Samma år beslöt riksdagen på förslag från centern att ompröva kärnkraften och beställde ett nytt allsidigt beslutsunderlag. Tyvärr fortsatte utbyggnaden under tiden precis som kraftföretagen planerat, trots centerns och vpk:s protester. Sverige låste i onödan nya miljarder i kärnkraft. Ju mer beslutsunderlaget breddats och människor fått klart för sig vad kärnkraften innebär, desto större har motståndet blivit. 1970-talets allt intensivare kritik och folkomröstningen har inneburit att alla partier i riksdagen utom moderaterna säger sig vilja avveckla kärnkraften så fort som möjligt. Det är en stor seger för kärnkraftsmotståndet! De utomparlamentariska påtryckningsgrupperna i samhället för kärnkraften har emellertid inte gett upp.

Regeringens proposition 1979/80:170 innebär att högst de tolv aktuella reaktorerna får användas under sin tekniska livstid, som beräknas till 25 år. I centerns särskilda yttrande nr 1 till näringsutskottets betänkande nr 70 har vi visat hur erfarenheten i världen talar för att kärnkraftverken inte håller så länge som 25 år och att avvecklingen av de tolv reaktorerna antagligen kommer att ske tidigare. Näringsutskottet föreslår riksdagen besluta att årtalet 2010 lagfästs som den senaste tidpunkt då all kärnkraft skall vara avvecklad i vårt land. Detta sker på socialdemokraternas förslag och mot moderaternas protester. eller bridreaktorer inte skall förekomma i Sverige”. Detta är en mycket viktig markering och borde självfallet innebära att Asea-Atom lägger ned arbetet på secure. Utskottet konstaterar också att förbud mot export av kärnreaktorer och kärnreaktorteknologi redan finns lagfäst. Några nya dispenser borde vara svåra att få från regeringen. Marknadsföringen av kärnkraft till Mexico och andra länder borde härmed upphöra. Man kan alltså konstatera att kärnkraften är en teknik utan framtid, om det blir så som den överväldigande majoriteten av vårt folk vill och som riksdagen nu rekommenderas besluta. Detta borde betyda att statliga myndigheter, kommuner, kraftföretag och deras leverantörer nu börjar inrikta sig på det system som skall avlösa olja och kärnkraft. Framtiden kommer att visa om de olika beslutsfattarna i landet rättar sig efter detta riksdagsbeslut eller om man fortsätter det gradvisa uppbyggandet av ett energisystem som bara passar kärnkraften och förhalningstaktiken gentemot de inhemska, förnybara energikällorna, så att kärnkraftsavvecklingen i praktiken görs allt svårare. Om det sistnämnda blir fallet borde riksdagen dra vissa slutsatser av det och ändra spelreglerna i samhället. Centern har också i fortsättningen en viktig bevakningsuppgift i regeringen när det gäller kärnkraftsavvecklingen. Men det är också nödvändigt med en fortsatt kunnig och engagerad folkrörelse om vi skall lyckas stoppa kärnkraften. Folkomröstningskampanjen innebar en samling och inspiration för alla de människor som vill lägga om vårt sätt att producera och leva så att människan och naturen mår väl av det. Nej-linjen samlade nästan 40 96 av de röstande, en minoritet som inte kan nonchaleras, det vet alla partier. Under kampanjarbetet för linje 3 träffades vi med olika politiska och andra åsikter och fann många gemensamma nämnare. Det blev mer och mer klart att de politiska sakfrågorna inte bara kan ses i en höger-vänster-dimension. I alla politiska partier finns de som vill fortsätta centralisera makt och de som vill decentralisera. Den norske fredsforskaren John Galtung var troligen den förste som åskådliggjorde den här nya politiska dimensionen i sitt kryss, som jag visar på skärmen. Emin Tengström vid Centrum för tvärvetenskapliga studier av människans villkor, Göteborgs universitet, har arbetat vidare på modellen och gjort den känd i Sverige. Vi ser här en A och B-dimension som kompletterar den vanliga vänster-höger-dimensionen som vi är vana vid att tänka i när det gäller politik. Man kan placera in människor som befinner sig på olika håll i vänster-höger-skalan också på resp. A-B-skalan. Jag vill ta upp några av de skillnader som då uppträder. A-alternativet, det storskaliga, centraliserade samhället står mot B-alternativet, det småskaliga, decentraliserade samhället. 1. Det finns på A-sidan de som gärna fångas av en teknik som kostar så mycket och är så svårhanterlig att bara några få i praktiken kontrollerar den i kraft av sina specialistkunskaper och sin insyn. På B-sidan finns de som vill skapa moderna hanterbara redskap för att underlätta för alla att få grepp om sitt arbete och bli skapande. 2. Det finns de som låter vår ekonomi präglas av modeller som styr oss mot en fortsatt tillväxt av vad som helst — även det som är destruktivt — och som ser en framgångsrik konkurrens med medmänniskorna om världsmarknaden som en absolut nödvändig förutsättning för välfärden, under maximen ”den enes död är den andres bröd”. Det är en typisk A-inställning. Men det finns också de som sätter livskvalitet och alla människors utveckling främst och mer betonar vikten av att alla länder tryggar sin försörjning genom att på ett ekologiskt kunnigt sätt ta till vara sina tillgångar. De vill bygga upp ett handelsutbyte mellan folken på jämbördiga villkor utan att någon slår ut eller suger ut någon annan — en B-inställning. 3. Det finns på A-sidan de som bara kan tänka i bruttonationalprodukt för att ett arbete skall gillas och på B-sidan de som vill inrikta sig på att mer arbetstid kunde läggas på sådant som är direkt användbart för en själv och ens grannar utan att man skall behöva skämmas för det. 4. Det finns uppenbarligen de som vill att staten sköter landets planering i detalj från centralt håll — de befinner sig på vänsterkanten av A-skalan — eller att de stora företagen, också de multinationella, får sköta planeringen själva —de befinner sig på högersidan av A-skalan. Men på B-sidan finns de som vill att besluten skall fattas av dem som berörs av besluten och att kommuner och grupper inom bostadsområden bör få mer att säga till om i egna angelägenheter. De vill kämpa för ett samhälle där människorna själva har makten och kompetensen att sörja för sina liv. Inom alla partier finns det alltså både A och B-inriktningar, men flest decentralister tror jag obestridligen att man finner hos centern. Det har förts fram en tanke på att bilda ett nytt parti för B-inriktningen. Enligt min åsikt är det ett säkert sätt att misslyckas och skaffa fiender i alla läger. Dessutom får man svårigheter med den gamla vänster-högerdimensionen, som ingalunda är betydelselös. Sveriges politik, liksom världens politik i övrigt, domineras nu av A-inriktningen. Men det verkar som om en tyngdpunktsförskjutning ägt rum mot B hos en stor del av folket. Jag tror att det mest konstruktiva är att arbeta i det sammanhang där man befinner sig för att göra det decentraliserade alternativet alltmer konkret och mer trovärdigt. Det finns ingenting som säger att människor med B-inriktning inte kan få samma självförtroende och självklara dominans som de med A-inriktningen har nu. I energifrågan finns kärnkraften tydligt på A-sidan, medan det samhälle som hushållar så att de förnybara inhemska energiresurserna räcker passar in på B-sidan. Centern har i partimotion 1979/80:1407 föreslagit att riksdagen nu skulle uttala sig för att en decentraliserad samhällsstruktur måste eftersträvas. Vi har inte fått med oss något annat partis företrädare på detta förslag. Jag yrkar bifall till centerns reservation 2. Utskottet konstaterar att samtliga riksdagspartier utom vpk anser att resultatet av folkomröstningen bör ligga till grund för inriktningen av den framtida energipolitiken. Centern respekterar alltså resultatet av folkomröstningen. Men det finns starka motsägelser i den segrande linje 2:s framtoning. Det är uppenbart att människor inte vågade rösta på linje 3, även om de ogillade kärnkraft, därför att de fruktade elbrist med åtföljande prishöjningar och svåra konsekvenser för näringslivet. Linje 2 var under hela folkomröstningskampanjen mån om att betona att dess förslag innebar det förnuftiga sättet att avveckla kärnkraften. Verkligheten tycks nu vara den att det finns ett elöverskott, som kommer att öka våldsamt om sex nya och dessutom mycket större reaktorer skall in på nätet. Detta elöverskott försvårar både hushållning och introduktion av förnybara energikällor. Energiministern framhåller i propositionen att ny elkapacitet inte behövs under 1980-talet. Det är alltså risk för att det blir kärvt för industriellt mottryck, för vindkraft och för kraftvärme också med inhemska förnybara energikällor. Måste man kanske t.o.m. släppa vatten förbi turbinerna i vattenkraftverken och sälja el till realisationspris utomlands för att få rum med kärnkraften över huvud taget? Det står alltså klart att både reaktor 11 och reaktor 12, alltså både Forsmark 3 och Oskarshamn 3, innebär att man i en mening går ifrån folkomröstningens resultat att avveckla kärnkraften så fort det är möjligt med hänsyn till behovet av elektrisk kraft, som det stod på både linje 1:s och linje 2:s valsedel. Men samtidigt har folkmajoriteten onekligen sagt att både Forsmark 3 och Oskarshamn 3 skall få byggas, men den har gjort det i tron att det var nödvändigt för elförsörjningen. I partimotionen 1979/80:2060 presenterar centern ett program för kraftvärmeutbyggnad, som bör övervägas i den fortsatta energipolitiken. Det finns uppenbarligen bättre alternativ än F3 och O3. Hur bundna till kärnkraftsetablissemanget är folkpartiet och socialdemokraterna? Självfallet kan inte uranbrytning tillåtas i Sverige, om vi skall följa folkomröstningens resultat. Uranbrytning innebär ju en långvarig bindning till kärnkraft eller till bombbränsle förutom den uppenbara miljöförstöringen och strålningsbelastningen. Det borde också vara fel att bygga 800-kilovoltsledningar, som binder systemet till en stor mängd elektricitet från några få platser, alltså raka motsatsen till det decentraliserade energisystemet byggt på förnybara energikällor. Dessutom undersöker industriverket hälsooch miljöeffekterna av höga spänningar och räknar inte med att någon klarhet kan vinnas ännu på några år. Näringsutskottet och riksdagen har tidigare uttalat att sådana här ledningar inte får byggas förrän man är säker på att så starka spänningar som det här är fråga om inte medför miljöstörningar och hälsostörningar. Vi anser att man bör utesluta också hetvattenledningar från kärnkraftverk när man gör upp program för storstädernas energiförsörjning. Också dessa skulle binda oss till kärnkraft eller till annan storskalig värmeproduktion. Det tycks också råda mycket delade meningar om det tekniskt och ekonomiskt vettiga i att dra milslånga jättetunnlar av hittills oprövade dimensioner för att transportera hetvatten. Det är alltså ganska tvivelaktigt om det är någon ekonomi i detta. Jag yrkar bifall till centerns reservation nr 8, där vi föreslår att riksdagen bifaller bl.a. motionen 1978/79:2026 av Ulla Tillander och Bertil Fiskesjö om förbud mot hetvattenledning från Barsebäck. Samhällets uppgift bör vara att bilda motvikt till de etablerade intressena på energiområdet, som vart och ett med stora resurser bakom sig talar för sin vara utan ansvar för helheten. Det finns starka intressen inom oljeområdet i världen, och detta gäller också för kolet och uranet. Kanske sammanfaller dessa intressen. Energihushållningen däremot har ingen samlad organisation bakom sig i näringslivet, även om energihushållning innebär beställningar i många företag. Utskottet har i höstas fått riksdagen med sig på att det stöd till energibesparande åtgärder inom industrin, i form av prototyper och försöksanläggningar m.m., som industriverket svarar för inte får trappas ned på ett sådant sätt att det innebär minskad energibesparing. Formerna för stödet kommer att förändras. Ju dyrare oljan blir, desto större blir ju motivet för näringslivet att spara, också statliga bidrag förutan. Konsulttjänster i de regionala utvecklingsfonderna för energirådgivning till bl.a. företag bör vara en mycket bra stödform som man nu satsar på. Till hösten aviseras en fond som skall ersätta en del bidrag. Det är väsentligt att denna fond kommer att innebära bl.a. att industrins investeringar för egen elproduktion får finansieringsvillkor som är jämbördiga med kraftföretagens och att det blir lika lätt att finansiera energihushållning som investeringar i ny energitillförsel. Det är också väsentligt att de många nedlagda mindre vattenkraftverken vid redan utbyggda dammar kan moderniseras och sättas i gång igen. I Sverige har vi stora inhemska råvarutillgångar också när det gäller energi. Vi har stora torvtillgångar, och vi har en torvteknik som utvecklades redan på 1940 och 1950-talen och som varit så framgångsrik att man i Ryssland i dag använder ”svenskmaskiner” i sin torvhantering. För något decennium sedan hade vi en torvbrikettfabrik i drift i Skåne. En sådan torvbrikett har samma energiinnehåll per vikt och volymenhet som kol och borde alltså tåla kostnaderna för transport till storstäderna. Vi kan alltså torv i Sverige, även om man naturligtvis alltid kan lära sig mer. I Finland bygger man ut torvkraften för fullt. Vad väntar vi på? Men det finns inga internationella påtryckningsgrupper när det gäller vår torv, även om oljeklubben i någon undanskymd PM för skams skull påvisat att den existerar. Däremot är marknadsföringen intensiv för kolet, så för att få in det i landet behöver vi inte subventionera eller anstränga oss. Tvärtom, det är väl inte för att få kol som vi kämpar mot oljans miljöförstöring och utlandsberoende. Det verkade på Margaretha af Ugglas som om miljöfrågan när det gäller kolet skulle vara mer utredd än miljöfrågan i samband med de förnybara inhemska energikällorna och att det var ovissare med veden än med kolet. Vilken är annars förklaringen till att man inte talar emot kolet, då man ju anser att det behövs en lång övergångstid, innan de förnybara inhemska energikällorna kan användas i Sverige? Linje 2 varnade vid folkomröstningen för Sot-Sverige om linje 3 vann. Nu får vi tydligen hjälpas åt att motverka de starka intressen som vill göra oss beroende av ett nytt miljöhot. När det gäller energiskogsförsöken räknar utskottet på s. 58 med att de projekt som startats kommer att få tillräckliga resurser för att kunna fullföljas. Centern anser att det vore lämpligt att fastställa ett konkret, ambitiöst mål för hur mycket olja som bör ha ersatts av inhemskt bränsle till år 1990, lika väl som man på 1950-talet bestämde sig för ett så ambitiöst kärnkraftsprogram. Det är ju uppenbart att så många fördelar står att vinna, inte bara för energiförsörjningstryggheten utan också när det gäller en förbättring av bytesbalansen och en ökning av sysselsättningen i just de trakter där en sådan särskilt behövs, att det motiverar en snabbare introduktion än vad som är företagsekonomiskt försvarligt. Jag yrkar bifall till reservation 7. Socialdemokraterna har tillsammans med folkpartiet fått majoritet i utskottet för en skrivelse till regeringen om att förhandlingar med Oskarshamns Kraftgrupp AB skall föras med sikte på samhällsmajoritet i företaget. Vi har fullständigt förtroende för att regeringen sköter överläggningarna på ett förnuftigt sätt och anser att det är olyckligt, om riksdagen går in och försvårar förhandlingsläget för staten genom ett sådant uttalande. Den orsak som socialdemokraterna anger för samhällsägandet i majoritet, nämligen att säkerheten skulle förbättras genom deita, tror jag mig kunna försäkra är helt irrelevant. Statens strålskyddsinstitut och kärnkraftsinspektionen har lika stor, eller kanske lika liten, möjlighet att kontrollera säkerheten vare sig det är Vattenfall, kommuner eller privatföretag som har ägarmajoriteten. Samhället har redan en förkrossande majoritet när det gäller kärnkraft i landet, som ju aldrig skulle kunna byggas ut utan stora subventioner från skattebetalarna. Det är värdefullt att ha kvar det lilla privata intresse på beställarsidan som finns, därför att man då har bättre möjlighet att se hur det är med kärnkraftverkens ekonomi. de privata delägarna i OKG att det är någon idé att satsa på Oskarshamn 3 när det inte behövs under 1980-talet och måste stängas senast år 2010? Jag yrkar bifall till reservation 3, som moderaterna och centern står bakom. Statens vattenfallsverk bryr sig ju uppenbarligen inte om ifall kärnkraften går ihop eller ej. Utskottet anför på s. 54 med anledning av vår motion 1979/80:1778 om särredovisning i Vattenfall att ” ——— det av verkets driftstat framgår att såväl intäkterna som utgifterna är sådana som inte direkt kan hänföras till viss typ av produktionsanläggning”. Det här är ju egentligen rätt fantastiskt. Man skulle alltså i Vattenfall inte hålla reda på vad skillnaden är i fråga om inkomster och utgifter för t.ex. vattenkraften i Norrbotten i jämförelse med t.ex. det olycksdrabbade Ringhals. Det är ytterst märkligt att utskottet tolererar att Vattenfall inte särredovisar intäkter och rörelsekostnader vid atomkraft, vattenkraft och övrigt. Särskilt märkligt blir det i perspektivet att man nu överväger att ta in särskilda skatter på övervinster i vattenkraftsproduktionen vid de privata företagen. Man är ju medveten om att dessa vinster investeras inom andra delar av företaget, men vill ha ett ord med i laget här. Men det i särklass största företaget i branschen, vattenfallsverket, tillåts tydligen i svåröverskådlig redovisningspraxis hantera vinsterna som det önskar. Hur skall samhället på det sättet veta vad det egentligen kostar att driva kärnkraftverk? Jag yrkar bifall till reservation 9. Vattenfalls stora tillgångar i de norrbottniska kraftverken ger rimligen enorma övervinster varje år. Eftersom investeringarna i ny kraftutbyggnad i det närmaste upphört i norr blir det alltmer orimligt att Vattenfall får disponera dessa vinster till sina investeringar eller sitt driftunderskott i söder. I motionen 1979/80:962 lämnar centerpartisterna Filip Johansson och Arne Lindberg det synnerligen välmotiverade förslaget att ett Norrbottens energiföretag skulle överta Vattenfalls kraftverk och också verka för att andra resurser som nu inte utnyttjas tas till vara för Norrbottens utveckling. Det är på tiden att det rika Norrbotten slipper tvingas lämna sina resurser söderut. Jag yrkar bifall till reservationen 5. Ivar Franzén kommer senare i debatten att bl.a. närmare utveckla centerns inställning till några lovande nya energikällor och centerns syn på hur viktigt det är att anpassa energikvaliteten till behovet av energi.
Herr talman! Jag förvånades över Birgitta Hambraeus fråga till mig om kolet. Jag talade mycket litet om kolet just därför att jag hoppas att vi skall undslippa ett Kolsverige och därför att jag tycker att vi måste göra allt vad som står i vår makt för att slippa det framtidsperspektivet. Och det är just därför att jag vill bevara stockholmarna från kolet som jag förordar en hetvattenledning från Forsmark.
Herr talman! Jag är mycket glad över den här inställningen hos Margaretha af Ugglas. Orsaken till att jag tog upp frågan om kolet var att hon hade en dröjande inställning till våra egna inhemska förnybara energikällor och menade att man måste utvärdera miljökonsekvenser osv. noggrant innan man kunde se hur de skulle kunna föras in i systemet. Men hon sade, mycket riktigt, ingenting om kol trots att det är uppenbart att kolet håller på att införas i Sverige nu. Det står i propositionen, och utskottet har inte sagt någonting om det. Det här sköter marknadskrafterna helt själva. Men jag är glad att nu höra vilken inställning Margaretha af Ugglas har. Det är tydligt att hon liksom vi andra här kommer att vilja prioritera de inhemska förnybara resurserna före kolet — också prioritera t.ex. torven före kolet.
Herr talman! När det gäller kolet är det dels så att vi har en utredning som tittar på kolets miljöeffekter, dels har också naturvårdsverket en del att säga tillom. Det skall väl således inte bli på det sättet att kolet förs in utan att olika myndigheter och statsmakterna har någonting att säga till om. Det hoppas åtminstone jag.
Herr talman! Enligt vad jag har fått höra är Vattenfalls utredning Kol-hälsa-miljö snart färdig, men det antyds också att det kommer att dröja flera år innan man säkert vet vilka miljöeffekter kolet har. Jag får alltså tolka Margaretha af Ugglas inlägg så, att det är viktigt att vi inte på något sätt tillåter kolet förrän vi har det hela väl utvärderat.

Herr talman! Folkomröstningen satte punkt för en mer än fem år lång politisk debatt och strid i Sverige. Kärnkraftsfrågan har dominerat svensk politik; den har präglat flera valrörelser, bidragit till regeringskriser och slutligen avgjorts i en folkomröstning. Efter alla dessa år av debatt och utredningar och efter en ytterst omfångsrik informationskampanj gav alltså människorna besked i denna omröstning. Det blev ett klart och otvetydigt utslag, och alla partierna utom kommunisterna har stått fast vid att respektera folkmajoritetens utslag. Beskedet innebär också en bekräftelse på den linje i kärnkraftsfrågan som folkpartiregeringen presenterade våren 1979, också då med stöd av socialdemokratin. Den innebär att vi skall utnyttja de tolv reaktorer som är i drift eller under byggnad men också att kärnkraften skall avvecklas i takt med att dessa reaktorer tjänat ut. Nödvändiga preciseringar i dessa uttalanden har skett i linje 2:s material inför folkomröstningen och på grundval därav i proposition och utskottsbetänkande. Vi får emellertid inte tro att energifrågan, i och med folkomröstningen, är avgjord, att saken är klar och att vi i och med dagens riksdagsbeslut kan återföra energifrågans fortsatta hantering till tekniker och specialister. Det vore ett ödesdigert misstag. Folkomröstningen har visserligen löst upp den politiska knuten kring kärnkraften, men verkligheten är fortfarande densamma. Vi måste inse att vi står bara i början av en mycket lång och besvärlig omställningsperiod här i landet. Låt oss, herr talman, ett ögonblick begrunda innebörden av de förändringar som ägt rum på det energipolitiska området under de senaste åren. Det kan sammanfattas i några punkter: 1. Ett tillfälligt produktionsbortfall av olja från ett av de ledande oljeexportländerna, Iran, 1978-1979 satte fart på priserna. OPEC-kartellen höll inte ihop. Men tvärtemot vad många hade föreställt sig ledde denna splittring mellan OPEC-länderna inte till prissänkningar utan till prisökningar. Priserna fördubblades. OPEC-länderna insåg att de genom att kunna kontrollera produktionens volym också kunde kontrollera priset; lägre produktion kunde i själva verket ge producentländerna större inkomster. 2. Den internationella oljemarknaden har blivit alltmer politiskt styrd. Sambandet mellan efterfrågan och pris har tunnats ut. Trots att det i dag finns ett överskott av olja på världsmarknaden sjunker inte priset. De internationella oljebolagen — de sju systrarna, som de brukar kallas — har i snabb takt förlorat kontrollen över oljehandeln, genom att producenterna i växande omfattning vill ha statliga direktavtal med konsumentländerna. På ett enda år sjönk de stora bolagens andel av världshandeln från över 80 96 till knappt 50 90. Detta innebär i sin tur attt.ex. IEA:s fördelningssystem, som är avsett att tas i bruk i händelse av en blockad och som bygger på de stora internationella oljebolagens medverkan, inte längre kan beräknas fungera på det sätt som ursprungligen var avsett. 3. De viktigaste oljeexportörerna i Sydvästasien har dragit lärdom av händelserna i Iran. De ser farorna med alltför snabb modernisering. De hävdar gemensamt att oljeutvinningen inte kan få styras av industriländernas oljehunger utan av mer långsiktiga nationella mål. De vill utnyttja oljetillgångarna under lång tid; de tillhör också framtida generationer. Det är därför realistiskt att räkna med att den olja som OPEC-länderna kommer att tillhandahålla för världsmarknaden inte kommer att öka nämnvärt under de kommande åren, även om det föreligger tekniska resurser härför. 4. Oljeprisökningarna har slagit hårt på hela den internationella ekonomin och medfört en ny politisk och ekonomisk maktförskjutning, växande ekonomiska problem inom såväl industriländer som u-länder. Den religiösa och nationella dynamiken i Sydvästasien, där de stora oljerikedomarna finns, har markant ökat riskerna för störningar i oljeproduktion och oljehandel. Stormakternas motsättningar i området har hårdnat. Konflikten mellan Israel och arabvärlden har kommit in i ett nytt oroande läge. Den industrialiserade världens hållning till de oljeproducerande länderna i Sydvästasien har alltför länge karakteriserats av en illusionistisk förhoppning om att allt skall förbli vid det gamla, att de hotande farorna på något sätt skall upplösas. Så har det varit alltsedan 1950 och 1960-talen då industrivärlden leddes in i ett beroende av regionen som saknar historiskt motstycke, uppenbarligen i föreställningen att det skulle vara möjligt för industrivärlden och dess väldiga bolag att behålla kontrollen över oljan och dess pris. Man hade ju kunnat tro att 1973 och 1974 års händelser, med blockad och fyrdubbling av oljepriserna, effektivt skulle ha krossat dessa illusioner om stabilitet i ett av jordens mest oroliga områden. Men sedan den första chocken lagt sig dröjde det inte länge innan man runt omkring i västvärlden på nytt hemföll åt illusionen att just 1970-talets förhållanden skulle bestå. De oljeproducerande länderna skulle, trodde man, ändå fortsätta att pumpa fram den olja som behövdes, och den energipolitiska planeringen utgick ifrån att vi hade åtminstone 15-20 år på oss innan den stora oljekrisen skulle vara ett faktum. 1978 och 1979 års händelser visade hur bedrägligt detta tänkande var. Den kris på lång sikt som vi hade talat om såsom förlagd till kanske någon gång på 1980-talets slut eller 1990-talet var plötsligt här. Priset på olja steg till nivåer som ingen hade kunnat ana. Och störningen på oljemarknaden var av ett slag som IEA, oljeklubben, vårt försäkringsorgan, var mycket illa rustad att möta. Vid det här laget borde alla industriländer inse hur farligt det är att planera på grundval av sådana illusioner. Vi vet nu att oljepriserna inom bara några få år på nytt kan stiga. Vi vet att OPEC-länderna inte kommer att öka sin produktion i någon nämnvärd omfattning. Vi vet att det inte går att förutsäga den politiska och sociala utvecklingen i Sydvästasien, vi vet att området är politiskt mycket instabilt och att därför också riskerna är betydande för nya dramatiska förändringar som påverkar oljemarknaden. Vi vet att 1980-talets ekonomiska utveckling, ja, krig och fred, kommer att avgöras av hur industriländerna förmår möta denna utmaning. Och vi vet till sist — eller vi borde veta vid det här laget — att Sverige är särskilt illa utsatt och att vårt läge i dag i själva verket inte är ett dugg bättre än vad det var för tre, fyra eller fem år sedan när den stora energidebatten började. Det är snarare tvärtom. I morgon kommer riksdagen att diskutera den ekonomiska politiken. Det kommer säkert att vara skarpa åsiktsskillnader mellan partierna i synen på hur den ekonomiska politiken skall utformas. Alla är dock överens om en sak, nämligen att vi måste hålla tillbaka privat och offentlig konsumtion här i landet. Vi måste få balans i våra utrikesaffärer. Vi kan inte fortsätta att öka våra bytesunderskott och utländska lån i snabb takt. Men denna återhållsamhet och dessa besparingar — var de nu än skall sättas in — måste ofrånkomligen kompletteras med en kraftfull energipolitik. Vi kommer aldrig att klara våra ekonomiska problem här i landet, om vi inte drastiskt minskar vårt beroende av importerad olja. I dag betalar vi ca 30 miljarder kronor för oljan; om ett par år kan den siffran mycket väl ha fördubblats igen! Därför måste vi se till att oljeimporten sjunker, och sjunker rejält, och det gäller också på kort sikt. Vi kan inte bara vänta på att de långsiktiga åtgärderna ger resultat. För varje ton olja vi lyckas spara eller ersätta med andra energikällor, desto bättre är det för vår ekonomi och för vår säkerhet. Enligt vår mening borde vi skyndsamt uppsätta mål för oljeimporten också på kortare sikt. Vi har tidigare från folkpartiets sida angivit som ett ungefärligt mål att vi borde kunna pressa ned oljeimporten med ca 4 å 5 miljoner ton olja fram till 1980-talets mitt. Det är ett mycket högt mål, och det kräver förvisso extraordinära insatser. Men det är nödvändigt. Det är också i detta perspektiv som vi vill se de energibeslut som riksdagen nu skall fatta. Propositionen är en principproposition; den anger vissa riktlinjer och den ger en grund för fortsatt handling. Den pekar på vilka frågor som måste lösas och den anger i grova drag hur det bör ske. Låt mig kort — ingalunda fullständigt — peka på några av de väsentligaste inslagen på både kort och lång sikt. Vi måste bedriva en mycket hård hushållningspolitik här i landet. Skall vi nå resultat på förhållandevis kort tid krävs bestämda insatser. Det räcker inte med statliga lån och stimulanser, även om dessa gör sitt till. Det räcker inte heller med att höja oljepriset genom en ökad beskattning, vilket i och för sig också är nödvändigt. Det krävs att stat och kommun får större möjligheter att direkt styra energiefterfrågan, t.ex. vad det gäller industrins energianvändning och uppvärmningen av våra bostäder. Kort sagt: Nödvändiga stimulanser måste kompletteras med lika nödvändiga ålägganden. Det är i detta perspektiv vi måste se den kommande energihushållningslagen samt de åtgärder som det talas om i propositionen och som behövs för att stärka kommunernas energiplanering. Tillgängliga inhemska bränslen skall vidare så snabbt det är möjligt utnyttjas i energiförsörjningen. En forcering av utnyttjandet av torv är en viktig sak bland flera andra — jag har ingen annan mening än Birgitta Hambraeus på den punkten. Vi måste emellertid också utnyttja kol för uppvärmning. Det sägs också i propositionen, men det bör ske i sådan takt och med sådana metoder att vi inte skapar nya stora miljöproblem. För det krävs bl.a. en samordnad uppköpspolitik, så att kolet blir av bästa kvalitet. Vi bör också utnyttja de erfarenheter och kunskaper som det av folkpartiregeringen igångsatta koloch miljöprojektet kan ge oss — möjligheter till bättre kolteknik som mer och bättre kan begränsa miljöeffekterna. Vi måste också utnyttja el, väsentligen baserad på vattenkraft eller kärnkraft t. v. för att ersätta olja. Det skall ske i sådana former att vi inte långsiktigt binds för ett elutnyttjande. Det som Birgitta Hambraeus kallade för ett elöverskott är ju i själva verket ett tillskott till vår energiförsörjning, en möjlighet att utnyttja kärnkraften för att minska vårt oljeberoende. Regeringen har också här tillsatt en utredning som snabbt skall ta fram förslag om hur detta skall ske på ett sådant sätt att man på lång sikt bibehåller handlingsfriheten. Jag utgår från att den utredningen kommer att ligga till grund för den proposition som regeringen kommer att förelägga riksdagen nästa år. Vi behöver vidare ett fastare grepp över den svenska oljeimporten. Förra året visade ju med all önskvärd tydlighet hur riskabelt beroendet av spotmarknaden är. Riksdagen har ju också våren 1979 i all enighet antagit riktlinjer för en ny oljepolitik, som bl.a. innebär riskspridning och att staten skall satsa mera på bilaterala oljekontrakt. Listan på nödvändiga åtgärder kan göras lång. Mycket av detta antyds i propositionen. Konkreta förslag skall alltså komma i nästa års proposition. Utskottsbetänkandet är också relativt enhälligt. De reservationer som finns betraktar jag inte som särskilt betydelsefulla avvikelser. På ett antal punkter har utskottet kompletterat propositionen med tillkännagivanden till regeringen — det är snarast preciseringar inför det fortsatta arbetet. Margaretha af Ugglas berörde frågan om det samhälleliga ägandet i kraftförsörjningen. Jag får säga som Gösta Bohman sade i samband med att denna fråga diskuterades förra året, att detta inte är någon stor fråga. Jag kan inte se att skillnaden mellan reservationen och utskottets hemställan är särskilt stor. Redan i propositionen står det att samhällsinflytandet i OKG skall öka. Eftersom samhällsinflytandet i dag är ca 45 20, behövs det ju endast en ganska måttfull ökning av detta inflytande för att man skall uppnå den samhällsmajoritet som utskottsmajoriteten talar om. Jag kan alltså inte se att det här föreligger någon skillnad. Såväl i proposition som i utskottsbetänkande har man samma inriktning på att det skall tas upp förhandlingar om detta arbete. Som jag redan sagt innebär proposition och utskottsbetänkande i allt väsentligt ett fullföljande av linje 2 i folkomröstningen och därmed också av den politik som folkpartiet sedan länge arbetat för. Det är därför ingen tillfällighet att jag här, herr talman, kan yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet, utan några reservationer. Dagens energibeslut kan, baserat som det är på utslaget i folkomröstningen, undanröja de blockeringar som sedan länge hindrat en positiv och kraftfull energipolitik här i landet, inte minst den helt falska och konstruerade motsättningen mellan å ena sidan krav på hushållning och förnybara energikällor, å andra sidan utnyttjande av kärnkraft. Vi behöver, som framgår av propositionen, både hushålla och utnyttja alla tillgängliga alternativ till oljan. Det var också en huvudtanke i folkpartiets energiproposition och i linje 2:s alternativ. En kraftfull hushållning och en utveckling av inhemska, helst förnybara, energikällor är också helt ofrånkomligt, om vi skall klara de ambitiösa målen att både minska oljeberoendet och stegvis avveckla kärnkraften. Herr talman! Vi har nu diskuterat energipolitiken i många år. Få frågor har blivit så grundligt utredda och debatterade. Vi vet i dag vilka våra problem är och vilka lösningar som är tänkbara. Folket har gett besked i en folkomröstning. I dag kan vi konstatera att det råder en betydande enighet om huvudinriktningen av energipolitiken. Låt oss hoppas att den består också när vi går från ord till handling.

Herr talman! När svenska folket gick till kärnkraftsomröstning i mars i år var det efter en nästan tio år lång debatt om energipolitikens inriktning. Ingen fråga har debatterats så intensivt under 1970-talet som kärnkraften. Ingen politisk fråga har heller så djupt engagerat människor runt om i vårt land. Att debatten blivit så intensiv hänger inte bara samman med de unika risker som är förknippade med kärnkraften. En avgörande faktor har varit att den satsning på kärnkraft som inleddes under 1970-talet inte hade förankring i en bred folkopinion. Det fanns tidigt bland delar av svenska folket ett markant motstånd mot en utbyggnad av kärnkraften. Men de partier som redan bundit upp sig för en utbyggnad tog ingen hänsyn till denna folkliga opinion. Det förlängde och försvårade kärnkraftsdebatten. Det gjorde att en folkomröstning till slut blev nödvändig. Centern varnade tidigt för kärnkraftens risker. Vi krävde en förnuftigare och säkrare inriktning av energipolitiken. Det fick ske under hårt motstånd från riksdagens kärnkraftsvänliga partier och från olika intressen ute i samhället. Mot den bakgrunden är resultatet i vårens folkomröstning en betydande framgång. Resultatet innebär ju ett klart underkännande av den oreflekterade kärnkraftspolitik som initierades av socialdemokraterna under 1970-talet och som socialdemokraterna nu själva tvingats ta avstånd från. Närmare 40 90 av svenska folket har uttalat att ett stopp för kärnkraften borde sättas redan vid sex reaktorer och att en avveckling borde inledas redan nu. Detta är givetvis en mycket stor framgång för alla dem som genom sina ideella insatser inom folkkampanjen arbetat mot kärnkraften och för en linje, som i den värsta propagandan utmålats som ett hot mot sysselsättning och välfärd. Den starka uppslutningen bakom linje 3 visar hur allvarligt svenska folket ser på riskerna med kärnkraften. Den verkligt stora segern är ändå att de partier som tidigare så starkt hade bundit upp sig för kärnkraften tvingats ömsa skinn och nu talar för att kärnkraften skall avvecklas. Avveckling blev det stora honnörsordet i kampanjen inför folkomröstningen. För bara några år sedan var talet om avveckling inte tänkbart för kärnkraftsförespråkarna. Det långvariga arbetet mot kärnkraften har utan tvivel gett resultat. En energipolitik av det gamla slaget är inte längre möjlig. Nu måste siktet ställas in på åtgärder som leder bort från beroendet av kärnkraften och till ett ökat utnyttjande av de inhemska, alternativa energikällorna. Folkomröstningen innebär att en majoritet av svenska folket uttalat att högst tolv reaktorer skall få användas under högst deras tekniska livslängd. Detta är den övre gräns som markerats i folkomröstningen. Den stora uppslutning som nej-sidan fått är ett vittnesbörd om att önskemålen att avvecklingen skall kunna ske snabbare i själva verket är starka. Detta skulle bli möjligt genom effektiva hushållningsinsatser och satsning på alternativ energi som ersättning för kärnkraften. Därför är det ett stort ansvar som nu vilar på oss politiker att följa upp folkviljan i praktiska beslut. Det vore förödande för tilltron till politikerna och demokratin om de partier som inför folkomröstningen talade varmt för en avveckling skulle börja sväva på målet nu när folkomröstningen väl är över. Jag tror att det i denna kammare också börjat komma en insikt om att vi utan onödig tidsutdräkt bör komma bort från bindningarna vid kärnkraften. Men avgörande för detta är hur den framtida energipolitiken utformas. Folkomröstningens resultat måste få bli startpunkten för den nya framtidsinriktade energipolitik vi måste lägga grunden till under 1980-talet. Men denna omläggning är inte problemfri. Resultatet av folkomröstningen innebär trots allt ett ökat ianspråktagande av kärnkraft utöver de reaktorer som redan är i drift. Stora kapitalresurser kommer att bindas i kärnkraften. Kostnaderna kommer att stiga ytterligare, bl.a. genom de skärpta och jag vill gärna säga nödvändiga krav som förts fram av reaktorsäkerhetsutredningen. I motsvarande grad som kapital binds i kärnkraften försämras investeringsutrymmet för energialternativen, och det i ett ekonomiskt läge som redan tidigare kännetecknas av knapphet. Detta ställer krav på noggranna prioriteringar och på att inte onödiga investeringar görs som skapar ytterligare bindningar till ett energisystem som inte har framtiden för sig. Regeringen återkommer till hösten med preciserade förslag när det gäller satsningen på alternativa energikällor och besparingsåtgärder. Det blir då tillfälle till en närmare debatt i denna fråga. Redan nu kan det finnas anledning att markera målinriktningen. En kraftfull satsning på de inhemska energikällorna är ur en rad synpunkter mycket angelägen. Det är med en sådan satsning vi kan få fram energi som ersätter både kärnkraft och olja. Utnyttjande av skogsråvara och torv har stor regionalpolitisk betydelse och ger arbete åt människor i glesbygder med stora sysselsättningsproblem. Det skadliga oljeberoendet och påfrestningarna på vår bytesbalans kan minskas genom satsning på den inhemska energin i kombination med effektiva sparåtgärder. Utvecklande av etanoloch metanolproduktion öppnar nya möjligheter för jordoch skogsbruket. Låt mig belysa fördelarna för vårt land med några exempel. Det är inom en tioårsperiod fullt möjligt att genom satsningar på inhemska bränslen nå fram till en minskning av oljeimporten som motsvarar mellan en tredjedel och en fjärdedel av det nuvarande underskottet i den svenska bytesbalansen. Detta visar de bedömningar som under våren gjorts av nämnden för energiproduktionsforskning och delegationen för energiforskning. Regionala energiförsörjningsplaner som tagits fram inom centern och redovisats i en motion till årets riksdag pekar på mycket goda sysselsättningseffekter genom användande av inhemska bränslen. I en region som Kopparbergs län skulle inte mindre än 4 000 nya jobb kunna skapas på detta sätt, för att nämna ett exempel. I huvudsak är det fråga om jobb på platser där det normalt är som svårast att skapa nya arbetstillfällen. Alla inser vad detta betyder för bygder, där man tidigare haft svårt att känna framtidstro. En satsning på de alternativa energikällorna, där också vindoch solenergin har sin givna plats, är tillsammans med målinriktade hushållningsinsatser den enda framkomliga vägen att avveckla kärnkraften och komma bort från oljeberoendet. Därför är det viktigt att befintliga resurser satsas rätt. Med tiden har energialternativen blivit alltmer ekonomiskt konkurrenskraftiga. Ett exempel på detta är naturgasen, där Sverige nu lyckats sluta ett avtal med Danmark. Naturgasen har tidigare av kärnkraftsanhängare dömts ut som alldeles för dyrbar. Men det projekt som nu skall igångsättas i Skåne bedöms ha goda förutsättningar att bli lönsamt. Herr talman! När den ursprungliga satsningen på kärnkraft började planeras fanns helt orealistiska föreställningar om det framtida energibeho vet. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen såg framför sig ett samhälle med ständigt stigande energiförbrukning, där olja och kärnkraft oavbrutet flödade. Undan för undan har denna syn fått revideras. 1969 redovisade socialdemokraterna i en proposition bedömningar av ökningstakten i elanvändningen som innebar att, om de infriats, vi år 1990 skulle ha haft en elförbrukning i storleksordningen 250 TWh. Det kan jämföras med den elförbrukning vi har i dag på 90 TWh. 1975 års energipolitiska beslut förutsatte också en alldeles för hög elförbrukning; utvecklingen har alltså blivit helt motsatt den som förutsattes av socialdemokraterna. Man kan fråga hur det elöverskott som den tidigare planeringen var inriktad på egentligen skulle ha placerats. Det ökade tillskottet av el från kärnkraft som vi får under 1980-talet får inte leda till att det bedöms som mindre intressant att satsa på förnyelsebara energikällor som kan producera el. Tvärtom, ju snabbare vi kan ersätta el från kärnkraftverk med el från andra ofarligare energikällor, desto bättre är det. Lika viktigt är att högkvalitativ energi som elström inte i onödan används för ändamål där annan energi med fördel kan utnyttjas i stället. Det gäller t.ex. uppvärmningssektorn. Risken är annars att vi skapar låsningar i energisystemet som försvårar utnyttjandet av de alternativa, förnyelsebara energikällorna. Socialdemokraterna skriver i sin partimotion att alla ansträngningar skall inriktas på att ”snarast möjligt göra vårt land oberoende av både olja och kärnkraft genom en massiv satsning på energihushållning och alternativa energikällor”. Även om det är något av den nyfrälstes entusiasm, som vilar över motionen, vill jag gärna säga att denna sinnesförändring hos socialdemokraterna är högst välkommen. När socialdemokraterna presenterade 1975 års energipolitiska proposition var det ju t.ex. inte alls fråga om att göra vårt land oberoende av kärnkraft och olja. Användningen av dessa båda energikällor skulle tvärtom öka. Och så sent som förra våren vägrade socialdemokraterna att i riksdagen stödja centerns krav på satsningar på den alternativa energin. I sin motion nu betonar socialdemokraterna vikten av att övergå från diskussion till handling när det gäller de alternativa energikällorna. Det är en bra inställning. Men jag kan inte undgå att notera att socialdemokraterna i utskottet inte varit beredda att övergå till praktisk handling när det gällt att höja målet för utnyttjandet av de inhemska bränslena, trots att förslag om detta funnits från centern. Herr talman! 1970-talets energidebatt fick föras under betydande motsättningar. Nu, med folkets klara besked om avveckling av kärnkraften som grund, borde 1980-talets energidebatt mer kunna kännetecknas av samförstånd och vilja till framåtsyftande lösningar. Sker det, då har grunden lagts för en trygg energipolitik i folkflertalets intresse. Då har vårens folkomröstning haft en stor och betydelsefull uppgift att fylla.

Herr talman! Vi har från socialdemokratiskt håll fogat två reservationer vid detta betänkande. Jag skall motivera den första, reservation 4 till mom. 18. Den gäller styrelserepresentation i vissa energiföretag. I folkomröstningen gavs ett avgörande bifall till kravet på större samhällsinflytande över energiproduktionen. För ett sådant ökat inflytande finns tre mycket tungt vägande skäl. För det första måste vi — som Ingvar Carlsson har redogjort för — spara energi. Ett förnuftigt sparande kan endast avvägas av samhället. För den skull måste samhället ha ett tillfredsställande inflytande. För det andra har varje förändring i energiförsörjningen effekt på miljön och är således en samhällsekonomisk och inte en företagsekonomisk fråga. För det tredje kan slutligen priset på energislagen styra förbrukningen i önskad eller oönskad riktning. Riktningen kan endast anges av den planerade energihushållning som samhället har ansvaret för — om riktningen skall bli den önskade. Därför begär vi i partimotionerna 1979/80:969 och 2056 att beslut skall fattas om offentlig styrelserepresentation i oljebolagen i enlighet med den lag som riksdagen med anledning av näringsutskottets betänkande 60 nyligen har förlängt giltigheten av. I avvaktan på ett — enligt folkomröstningens utsago — utökat överförande till samhället av vattenkraftsanläggningar bör offentlig styrelserepresentation införas även i vattenkraftsföretagen. Margaretha af Ugglas antydde att vårt krav i reservation 4 är ett socialistiskt jippo. Uppenbarligen inser hon inte hur nödvändigt det är att vi ger samhället möjligheter att hantera den svåra energisituation som vi bör förutse. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservation nr 4. När det gäller utskottsbetänkandet i övrigt skall jag endast kommentera fyrpartimotionen 1979/80:2046. Motionärerna vill trygga tillgången på medel för ett visst energiskogsprojekt. Medel härför har anvisats nämnden för energiproduktionsforskning, NE. Utskottet utgår från att projektet, om det är värt att satsa på, underhålls av NE. Utskottet har därvid förlitat sig på den övertygelse som särskilt linje 3-anhängarna i regeringen visat beträffande möjligheten att ersätta kärnkraften med energiskogar. Statsministern talade nyss om praktisk handling. Detta är ett bra exempel på att regeringen kan visa prov på praktisk handling när det gäller att vidmakthålla igångsatta energiskogsprojekt. Birgitta Hambraeus visade i en bild en politik vriden i 90 grader. Den skall jag dock inte gå in på. Däremot vill jag kommentera hennes uttalande att vi här i landet är väl förberedda för en torvproduktion. Den är faktiskt än bättre förberedd än vad Birgitta Hambraeus skisserade. Redan år 1917 tillämpades på Vakö mosse en fullskalig metod för framställning av frästorv, och det fanns fullständiga anläggningar för pulvereldning, brikettpressning och torvförkoksning. Det enda problem man på Vakö mosse inte kunde lösa 1917 var avvattningen, och det problemet är ännu olöst. Man har ännu inte uppfunnit en avvattningsmetod som är så energisnål att den bär sig. Det stora problemet ligger emellertid inte på det tekniska området. Den stora frågan när det gäller torvhanteringen är vilka mossar som — med hänsyn till naturvänliga organisationer, lokala opinioner och kommunala veton — är tillgängliga. Den frågan bör man snarast ta sig an.
Herr talman! Näringsutskottets betänkande 1979/80:70 behandlar många och viktiga frågor. Jag har valt att kort redovisa några grundläggande synpunkter på vad som är viktigt för att snabbt införa och ekonomiskt bruka förnybar energi samt kommentera några av centerns reservationer och särskilda yttranden. Energihushållning är i lika hög grad hushållning med kvalitet som med kvantitet. Detta har inte tillräckligt uppmärksammats, vilket kan leda till att kvalitetsfrågorna — som i många fall är avgörande vid bruk av alternativ energi — ej nog beaktas. För att man med framgång skall kunna utnyttja förnybara energikällor som solenergi samt spillvärme krävs absolut att man beaktar begreppet energikvalitet. Enkelt kan energikvalitet beskrivas så, att energi med högre temperatur har högre kvalitet än energi med lägre temperatur. Elenergi har maximalt hög kvalitet. För att energi skall vara praktiskt användbar måste den ha högre kvalitet, dvs. högre temperatur, än vad användaren kräver som resultat av energianvändningen. Det är i allmänhet slöseri att använda en energiform med onödigt hög kvalitet. Utvecklingen av teknik som möjliggör effektivt utnyttjande av energi med lägre kvalitet innebär mycket stora möjligheter till bättre energihushållning och lönsam användning av alternativ energi. Jag vill med ett exempel försöka beskriva hur viktiga och intressanta dessa problem är. Om vi kan acceptera en energikvalitet på 25-30”, så kan vi med mycket enkla, oglasade solfångare samla in solenergi motsvarande 500-600 kWh per m? solfångare och år. Kostnaden för dessa är ca 200:- m? och år blir kostnaden 6 öre/kWh. Ställer vi kvalitetskravet 50-60”, så måste vi välja mer komplicerade, glasade solfångare, som kostar 800-1 200:- m? och 300 kWh kWh. Kan vi då ha nytta av en energikvalitet på 25-309? Ja. Med hjälp av värmepump kan temperaturen höjas till 50-65”, något som är en fullt användbar kvalitet i de flesta värmesystem. Värmefaktorn för en eldriven värmepump kan under dessa förutsättningar beräknas vara 3,5—4,5. Det betyder att om vi tillför I kWh elström, så får vi ut nyttig värmeenergi motsvarande 3,5-4,5 kWh. Väger vi samman priset på 3 kWh billig solenergi å 6 öre och en dyr kWh elström på 22 öre, får vi ett medelpris på 10 öre kWh. Ett problem är dock att även denna billiga energi i huvudsak produceras under sommaren. Årslagring av solenergi är en nödvändighet om den skall bli lönsam och kunna användas i kompletta värmesystem. På TV-skärmen skall det förhoppningsvis finnas en bild som visar en anläggning under byggnad. Där har man tillämpat mycket enkla solfångare, en årslagring i lera och dieselmotordrivna värmepumpar såsom den kvalitetshöjande maskinen. De beräkningar som har gjorts på kostnaderna visar 15 öre/kWh för den sammanvägda kostnaden i ett komplett värmesystem, kapital-, driftoch underhållskostnader inberäknade. De överraskande positiva utredningsresultat som den senaste tiden redovisats för användande av lägre vattentemperaturer i befintliga och tillkommande fjärrvärmeanläggningar öppnar ekonomiskt mycket intressanta möjligheter till ökad användning av alternativ, förnyelsebar energi. Den tabell som nu visas på skärmen redovisar hur fjärrvärme kan bli mycket lönsammare genom att man använder soloch spillvärme i stället för traditionellt bränsle. Pay-off-tiden för ett traditionellt fjärrvärmesystem är nästan 19 år.

Utskottet har i stor enighet beslutat att målinriktningen för energipolitiken skall vara att så snabbt som möjligt minska beroendet av olja och att man bl.a. i detta syfte skall på bred front införa förnybara energikällor i det svenska energisystemet. Mot den bakgrunden tycker jag att utskottet alltför lättvindigt behandlar yrkande a) i motionen 1979 81 års riksmöte”. Jag har inledningsvis redovisat vilken avgörande betydelse hushållning med energikvalitet har för att på ett lönsamt sätt kunna utnyttja t.ex. solenergi och spillvärme. Grundprincipen för att framgångsrikt kunna nyttja flertalet av de alternativa förnyelsebara energikällorna är att nyttja större delen billig energi av låg kvalitet, t.ex. solenergi och spillvärme, och med hjälp av en liten insats av dyr energi av hög kvalitet — olja eller elström — få tillräckligt med energi av fullt användbar kvalitet. Bilden som nu finns på skärmen visar hur en dieselmotordriven värmepump med rätt medium att ta energin ur har en verkningsgrad på 210 26, alltså tre gånger bättre än en mycket välskött villapanna. Det är på detta sätt vi kan kombinera alternativ energi och befintlig högkvalitativ energi till en lönsam användning. I den tidigare nämnda motionen visas att det redan i dag går att med god lönsamhet nyttja t.ex. spillvärme och solenergi och att mycket stora mängder olja kan ersättas. Det är alltså ingen överdrift att påstå att åtgärder som motionen föreslår är av avgörande betydelse för att nå den målsättning för energipolitiken som utskottet är enigt om. Att då enbart hänvisa till en utredning som har till huvuduppgift att utreda elanvändningen för lokaluppvärmning framstår som mindre väl genomtänkt. Det är självklart av största vikt att de grundläggande frågor som tas upp i motionen får en mycket bred, seriös och snabb behandling, detta bl.a. för att undvika vad socialdemokraterna påpekar i sin partimotion 1979/80:2056: ”I denna situation är det väsentligt att inte stora resurser låses i föråldrad teknik” —t.ex. hetvattentunnlar från kärnkraftverk — ”genom snabba beslut i kommunerna.” Om detta skall undvikas är den av utskottet föreslagna handläggningen helt otillfredsställande. Den enighet som finns i utskottet om att snabbt minska oljeberoendet tror vi ändå utgör fullgott motiv för att dessa frågor kommer att få stor uppmärksamhet i departement, hos berörda myndigheter, bland fackfolk och i näringslivet. Jag har redovisat exempel på hur oljekonsumtionen starkt kan begränsas genom nyttjande av soloch spillvärme.

Utskottet har inte funnit anledning till något särskilt uttalande med anledning av motionen. Metanjäsningen har hittills inte haft någon större framgång i Sverige och bedöms därför av många som mindre intressant. Ändå tyder många utländska erfarenheter på att det kan komma att bli en mycket betydande energikälla, som därtill kan lösa en rad avfallsproblem och återvinna dyrbar växtnäring. För att fästa riksdagens uppmärksamhet på detta redovisar jag här mycket kort några uppgifter om metanjäsning i Kina och USA. Metanjäsning är i vissa avseenden en mycket gammal kunskap. Kineserna har när det gäller små anläggningar kommit mycket långt och har sedan slutet av 1950-talet utvecklat och byggt många enkla, billiga och till lokalt byggmaterial anpassade jästankar. Det uppskattas att ca 7 miljoner sådana anläggningar finns i drift f.n. i Kina med en betydande metanproduktion. Som substrat för jäsningen används gödsel, urin och fekalier från människor samt hushållsavfall. Jag vill här särskilt poängtera bredden av den målsättning för metanjäsning som finns. Det är inte bara fråga om att producera metangas, utan det handlar också om hygienisering av avfall och återvinning av växtnäring. Denna helhetssyn på metanjäsningen är viktig för att man rätt skall kunna värdera metoden. Även om kinesernas lyckade satsning på hushållsanläggningar för metangasjäsning är mycket intressesant, så är det ändå ett par amerikanska resultat som för Sveriges energiförsörjning är än viktigare. Vid Cornell University i USA har gjorts lyckade försök med dels jäsning av s.k. torra substrat , dels jäsning av mer traditionella substrat i anläggningar av plug-flow-typ. För gårdar med 100 mjölkkor eller mer uppskattas att metangasen kan alstras med förenklade anaeroba system till en kostnad av 50-60 926 av kostnaden för flytande bränsle i USA.

Herr talman! Utskottet har de senaste åren överösts i tal och än mer i skrift av olika tekniska lösningar på energiområdet. Utskottets organisation är emellertid sådan att utskottet inte självständigt kan göra svårare tekniska avvägningar. Ivar Franzén står regeringschefen nära. Jag skulle vilja råda honom att söka påverka nästa energiproposition med sitt imponerande sakkunniga resonemang och med sina ljusbilder.
Herr talman! Det är svårt att beskriva grundlåggande basfakta när man diskuterar den energipolitiska inriktningen utan att plocka fram konkreta exempel och siffror. Jag har här valt att redovisa konkreta förslag och även siffror. Men bakom detta ligger något som är väsentligt om vi menar allvar med att snabbt införa inhemsk alternativ energi. Det är grundtankar om en bättre hushållning, där kvalitetsbegreppet måste med, om vi på ett lönsamt sätt skall klara av en övergång till alternativ energi. Det är den grundinställning som jag i första hand vill plädera för. Den grundinställningen har vi inte till 100 96 fått gehör för i utskottets skrivning, men jag tror att den finns i utskottet. Det är synd att man inte också orkat fram till en sådan skrivning. Det tror jag hade underlättat vår marsch mot alternativ energi. Den marschen tror jag att en mycket bred majoritet är helt ense om.

Herr talman! Efter folkomröstningen känns det inte särskilt meningsfullt att gå in i någon polemik med centerns representanter, från statsministern och nedåt, i energifrågan. Det är väl också det som har präglat den här debatten. Den har varit ganska replikfattig, och det är kanske naturligt. Det är intressant att notera att centern före folkomröstningen på varje punkt avvisade linje 2 som ett avvecklingsalternativ och kallade den för ett utbyggnadsalternativ. Nu när folkomröstningens resultat är känt och omröstningen har givit ett starkt förord för linje 2 är centern angelägen att bunta ihop linje 2 och linje 3 och därmed inkludera sig självt bland dem som gick segrande ur folkomröstningsstriden. Jag tycker att opportunismen firar alltför stora triumfer bland centertalarna här i dag. Herr talman! Sedan tänkte jag säga några ord om kolet och oljan i energipolitiken i anslutning till den socialdemokratiska energimotionen och vår reservation 6 vid näringsutskottets betänkande. Det talades mycket om de inhemska alternativa energikällorna under folkomröstningskampanjen. Ibland uttrycktes de mest överdrivna förhoppningar om vad de förnyelsebara energikällorna, såsom ved, vind och solvärme, skulle kunna åstadkomma t.o.m. på kort sikt. Vad har det då blivit av alla dessa förhoppningar i regeringens energiproposition? För det första kan man konstatera att ställningstagandena till eventuellt utökade satsningar på alternativa energikällor i allt väsentligt har skjutits upp till nästa år. Det är vad den borgerliga regeringen står för i dagens läge, och den inkluderar som bekant också centerpartiet. För det andra är det kolets höga visa som man nu predikar på var och varannan sida i regeringspropositionen. Miljöförbundet och även Birgitta Hambraeus här i dag har alldeles rätt på den punkten. Det talas väldigt mycket om kolet i propositionen. Det fyller faktiskt även oss från socialdemokratiskt håll med en viss oro. Den tidpunkt när vi på allvar kan börja utnyttja de alternativa energikällorna ligger förvisso ganska långt fram i tiden och i energipropositionen har den med all rätt förlagts till andra sidan år 1990. Det är naturligtvis en realistisk bedömning, men det hindrar inte att den kraftiga satsning på kol som nu mer eller mindre klart aviserats av den sittande regeringen inger stor oro ur hälsooch miljösynpunkt. Kolet har sannerligen inte blivit vare sig hälsosammare eller mer miljövänligt bara för att folkomröstningen nu är över. Det finns anledning att påpeka att den socialdemokratiska partimotionen varnar för den alltför massiva satsning på kol under de närmaste åren som regeringspartierna tycks vilja förorda. Nya utredningsrapporter har kommit och där talas det om en tiofaldig ökning av kolimporten, vilken beräknas till bortemot 7 miljoner ton om tio år. Det är alltså fråga om höga siffror. Detta får också effekter ur hälsooch miljösynpunkt. Givetvis är det riktigt att kolet på kort och medellång sikt i många fall är det enda realistiska alternativet, om vi vill byta ut oljan som bränsle i de stora eloch värmeproducerande enheterna. Det finns dock anledning att under de närmaste åren ta det så försiktigt som det över huvud taget är möjligt när det gäller kolet. Den nya renare koltekniken är på väg både när det gäller avgasrening och förbränning, men ännu finns den inte. Det vore därför tragiskt om vi under de närmaste åren skulle investera oss fast i en gammalmodig miljöoch hälsovådlig kolteknik, som vi sedan måste dras med under resten av 1980-talet. Många kommuner, inkl. storstadskommunerna, knackar nu på de centrala myndigheternas dörrar och vill ha klartecken för nyinvesteringar under de närmaste åren på kraftvärmeområdet. Trycket kommer att bli starkt på regering, riksdag och myndigheter att släppa efter på de reningskrav som måste ställas för att hälsa och miljö skall kunna skyddas. Regering och riksdag måste därför ta sitt övergripande ansvar och i så stor utsträckning som möjligt försöka hålla tillbaka satsningarna på kol under de närmaste åren till dess att den nya reningstekniken har hunnit i fatt utvecklingen. Det gäller speciellt i områden och kommuner, där det finns alternativ eller där man med litet god vilja kan skjuta på kolinvesteringarna. I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att för samtliga storstadsområden, som nu vill få bort oljan från sin fjärrvärmeförsörjning, finns alternativ till kolförbränningen i form av hetvattenledningar från kärnkraftverken. Malmöoch Lundaregionerna har Barsebäck, Göteborgsregionen har Ringhals och Stockholmsregionen har Forsmark. Naturgas, flis och torv är i de här sammanhangen helt orimliga alternativ, som energiministern också har påpekat tidigare i debatten. Inom ramen för det utslag som kärnkraftsomröstningen gav, dvs. att vi skall ha en avveckling fram till år 2010, måste möjligheten att bygga dessa hetvattenledningar allvarligt prövas. Därigenom skulle man vinna många fördelar: Man skulle få tid på sig för att ta fram den nya rena koltekniken. Man skulle få kraftiga förbättringar när det gäller miljö och hälsa jämfört både med användningen av kol och med nuvarande oljeförbrukning. Man skulle få förbättringar i affärerna gentemot utlandet. Man skulle få ett ökat oberoende i energipolitiken och man skulle få ett bättre energiutnyttjande när det gäller gjorda investeringar. Detta är fördelar som är så påtagliga att man från statsmakternas sida bör vara beredd att välja den något kortare avskrivningstid på hetvattenledningarna som folkomröstningen innebar. Det är möjligt att det från strikt företagsekonomiska synpunkter vore billigast att fortsätta att släppa ut hälften av kärnkraftverkens producerade energiinnehåll direkt i havet för att kunna producera litet mer el. Detta gör att kraftföretagen inte längre från sina utgångspunkter tycks vara särskilt intresserade av att satsa på att utnyttja kylvattnet för uppvärmningsändamål i storstadsområdenas fjärrvärmenät. Regering och riksdag har däremot en skyldighet att också väga in hälsooch miljöeffekter liksom andra övergripande målsättningar i energibesluten och bör därför göra en övergripande bedömning. När energiminister Carl Axel Petri i höst utfärdar sina ”provisoriska riktlinjer för kolpolitiken” räknar vi från socialdemokratiskt håll med att regeringen med hänsyn till hälsooch miljöproblemen kommer att ta det mycket försiktigt på kolsidan. I annat fall tror jag att reaktionen från olika håll kommer att bli ganska negativ. Man bör alltså allvarligt överväga alternativet med hetvattenledningar från kärnkraftverken för att klara storstädernas värmeförsörjning och därigenom dra ned en del på den stora satsning på kol som nu är på väg att genomföras. Låt mig sedan, herr talman, säga några ord om oljepolitiken i anslutning till socialdemokraternas reservation 6 angående byggandet av en katalytisk kracker. Utgångspunkten är att den importerade oljan ännu i många år framåt kommer att förbli vårt viktigaste energislag. Sverige behöver därför en aktiv kolpolitik. Den måste bl.a. innebära att vi med hänsyn till att oljan nu måste importeras så långt det är möjligt skall öka vår förmåga att stå emot kriser när det gäller Sveriges försörjning med olika oljeprodukter. Socialdemokratin anser att Sverige måste föra en oljepolitik som sprider riskerna och som ökar vår försörjningstrygghet. Också inom ramen för existerande raffinaderikapacitet måste flexibiliteten och förädlingsgraden ökas. Vi måste inom landet kunna förädla fram de ur försörjningssynpunkt mest känsliga oljeprodukterna. Men det blir inte mycket bevänt med den utökade beredskapslagring av råolja som vi har fattat beslut om, om vi inte kan omvandla råoljan och de tunga eldningsoljorna till de lätta kvaliteter — bensin, flygbränsle och lätta eldningsoljor — som oundgängligen är nödvändiga i olika krislägen. Denna flexibilitet kan bäst åstadkommas genom att staten går samman med den svenska oljekooperationen i byggandet av en s.k. katalytisk kracker. Vi har också här långsiktiga tendenser. De visar klart att tillgången på råolja i framtiden alltmer kommer att utgöras av tyngre kvaliteter medan konsumtionen i både Sverige och Europa i övrigt utvecklas mot en allt större andel av lättare oljor, såsom bensin, flygbränsle, diesel, eldningsolja 1 och petrokemisk råvara. Den utvecklingslinjen beskrevs redan i folkpartiets energipolitiska proposition förra våren. Det här är alltså inte något som socialdemokraterna helt plötsligt har velat peka på, utan det är mer eller mindre allmänt gods när det gäller utvecklingen på energiområdet. Den tid som har gått sedan den dåvarande folkpartiregeringen skrev sin proposition har ytterligare bekräftat dessa utvecklingslinjer i fråga om oljeförsörjningen. Konsekvenserna av utvecklingen är att vårt land även vid små kriser i oljeförsörjningen riskerar att få en omfattande brist på lätta kvaliteter, om vi inte garderar oss genom en katalytisk kracker. De lätta kvaliteterna är som bekant oerhört svåra att ersätta med alternativa bränslen. En aktiv oljepolitik måste alltså, som vi ser det, innebära byggandet av en katalytisk kracker. Det vore annars oförsvarligt från försörjningssynpunkt. Man kan också konstatera att de prisdifferenser som existerar mellan tunga och lätta oljor tycks hålla i sig i varje prisuppgång eller prisnedgång. Det gör att ett sådant här projekt med mycket stor sannolikhet är ekonomiskt säkerställt. Jag vill inte i onödan söka sak med näringsutskottets majoritet i denna fråga. Vi har lagt fram vår reservation nr 6 närmast därför att vi anser att ett tillkännagivande till regeringen är den logiska konsekvensen av vad utskottet uttalar om behovet av en katalytisk kracker. Utskottet anför: ”Utskottet vill ånyo understryka vikten av att alla realistiska möjligheter att stärka försörjningsberedskapen på oljeområdet tas till vara. En krackeranläggning i Sverige skulle kunna minska den svenska marknadens beroende av dens.k. spotmarknaden för färdiga produkter.

Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer i näringsutskottets betänkande nr 70.

Herr talman! Såsom framgick av Lennart Pettersson inlägg råder det beträffande den katalytiska krackern en mycket blygsam skillnad mellan utskottsmajoriteten och reservanterna. Majoriteten tycker att detta är en viktig sak och att regeringen självfallet bör pröva förutsättningarna för en sådan kracker. Jag tror alltså inte att det här råder någon reell motsättning. Jag delar uppfattningen att det är viktigt att vi har en tillräcklig kapacitet i landet på detta område. Den placering som här har diskuterats kan också vara den lämpliga. Likväl måste man självfallet mycket noga pröva de ekonomiska och tekniska förutsättningarna, innan man går vidare. Jag vill göra en kort kommentar beträffande detta med kol. Utskottet har inte haft någon invändning mot propositionens resonemang härvidlag men har inte heller närmare kommenterat det. Lennart Pettersson och jag är säkert helt överens om att vi skall satsa på inhemska energikällor så långt det går men att dessa inte finns tillgängliga i någon verkligt stor omfattning under 1980-talet. Först en mognadsprocess kan ge oss väsentliga tillskott på 1990-talet. Jag delar också uppfattningen att det är mycket angeläget att pröva frågan om hetvattenledningar från kärnkraftverken för att på det viset kunna utnyttja energin på ett mer effektivt sätt och därigenom minska oljeberoendet för storstädernas uppvärmning. Vi får se vad de nu pågående utredningarna kan ge för resultat i detta avseende. Såsom utskottet påpekar är det bråttom med ett beslut i denna fråga. Om vi skall ersätta oljan med något annat bränsle under 1980-talet, står egentligen bara kol till buds på uppvärmningssidan. Kol och olja har miljömässigt relativt jämförbara effekter, vilka dock är beroende av kvalitet och reningsanläggningar. Det är viktigt att man undviker att bygga fast sig i en föråldrad kolteknik. På den punkten har jag ingen annan mening. Men det vore också farligt att enbart vänta på de förnybara energikällorna och 1990-talet. Vi måste redan under 1980-talet minska vårt oljeberoende. Kommunernas uppvärmning är den strategiska punkten. Här är det nog ofrånkomligt med en viss kolintroduktion. Den bör ske på det miljömässigt riktiga sätt som har angivits i propositionen och som är utgångspunkt för det nu pågående projektet Miljö och hälsa.
Herr talman! Det gläder mig att höra att Carl Tham har en likartad syn på behovet av en aktiv oljepolitik och på vad detta kräver i fråga om möjligheter att inom landet förvandla tunga eldningsoljor till de lätta kvaliteter som verkligen är strategiska från oljeberedskapssynpunkt. Det är bara att hoppas att regeringen tar tag i denna fråga och inte låter tiden rinna i väg ytterligare. Oljekriserna låter sannerligen inte vänta på sig utan kommer med allt större regelbundenhet. När det gäller kolet och den kolsatsning som nu kommer vill jag säga att det är helt klart att vi inte kan vara fullständigt utan kol. Vi måste i ökande utsträckning ersätta oljan med kol för att klara uppvärmningen under 1980-talet. Men det finns all anledning att varna för miljökonsekvenserna därav. Vi bör så mycket som möjligt undvika kolet, om det finns några alternativ. Jag har när det gäller storstadsområdena pekat på de alternativ som där existerar genom att man kan utnyttja det hetvatten som nu går bara rätt ut i havet. Min förhoppning är att man skall göra en ordentlig analys på denna punkt och inte, på grund av regeringens sammansättning, drabbas av en renodlad handlingsförlamning. Kol och olja är inte jämförbara ur hälsooch miljösynpunkt. Det är litet dåligt av Carl Tham att hänvisa till pågående miljöutredningar för en framtida bättre kolteknik. Det är ju nu som man från många håll vill att beslutet om kolkraftvärmeverk skall fattas. Sedan skall man komma fram med anvisningar för den nya tekniken. Sannolikt är väl den nya tekniken för förbränning inbyggd i själva maskineriet. Då går det inte att komma efteråt och rekommendera en annan typ av maskineri, för då har man redan byggt sig fast. Detta är problem som statsmakterna måste ta väldigt allvarligt på.
Herr talman! Här som på andra energiområden får man räkna med en fortgående utveckling i fråga om miljö och säkerhet. Den kolteknik som kan komma att tillämpas på 1990-talet är säkert väsentligt bättre från miljösynpunkt än den som vi kan tillämpa i dag. Men samtidigt har man redan i dag kommit en bit på väg, och vi skall utnyttja de erfarenheterna — det var framför allt det jag ville säga — för att, när vi utnyttjar kol, få minsta möjliga miljöeffekter. Jag delar Lennart Petterssons grundläggande inställning att vi skall undvika kol, när det finns bättre alternativ. Hetvattenledningar kan mycket väl vara ett sådant bättre alternativ. Vi har också varit överens om att förnybara energikällor kan höra dit. Men olja är inte ett bättre alternativ. Det betyder att vi i viss utsträckning måste ersätta olja i uppvärmningssystemen med kol även under 1980-talet med den bästa tänkbara tekniken. Gör vi inte det, risker vi verkligen att få känna av oljekriserna. Det är precis som Lennart Pettersson sade: De låter inte vänta på sig.
Herr talman! När man diskuterar om man skall välja kol eller olja är det ungefär som när man skall välja mellan pest och kolera, som en känd partiledare sade vid ett tillfälle. Det är alltså en svår avvägningsproblematik. Jag hävdar att kolet med nuvarande reningsteknik är betydligt mera ogynnsamt än oljan ur hälsooch miljösynpunkt. Men en ny teknik är på väg, och får vi bara ett antal år på oss kan kolet efter hand bli allt renare och på sikt ersätta oljan. Det är helt klart.

För invånare i en kommun eller inom en region där miljön skulle bli väsentligt försämrad eller hade utsikter att bli väsentligt förbättrad längre fram tror jag att valet är ganska lätt. Jag tror alltså att de övergripande negativa effekterna i en förvärrad krissituation inte blir så stora om man försöker hanka sig fram. Därför vill jag att man skall pröva möjligheten att i vissa fall skjuta upp kolinvesteringarna och i andra fall acceptera dem. Man bör också allvarligt pröva om man kan satsa på hetvatten från kärnkraftverk.